Herr talman! Jag tycker inte att det som hittills skrivits in i telelagen är dåligt. Jag tycker att det är bra, men det är för litet. Jag ifrågasätter varför vi inte politiskt kan gå in och styra mer än så. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag visst kan tänka mig att Televerket styrs i bolagsform. Men jag ifrågasätter att vi som politiska företrädare i och med detta släpper mycket av det ansvar och det inflytande som vi skulle kunna ha. Vi skulle kunna påverka utvecklingen mycket mer. Varför tar vi inte den chansen? Jag är medveten om att det finns flera nät, och jag har inget emot det. Det är bra att det finns många som anstränger sig för att nå bättre teknik och forska vidare. Endast det bästa är gott nog åt folket. Det är inte det debatten handlar om. Det jag oroar mig för är att vi som politiska företrädare nu gömmer oss bakom att vi har släppt ansvaret. Jag tycker att vi skulle kunna ta mycket mer ansvar än så. Det är ju inte en konkurrensneutral bolagisering som genomförts. De olönsamma bitarna låter vi ligga kvar, både på Televerket och senare på Posten. Det är dessa företag som får ansvar för de mindre lönsamma bitarna. Vi vill ju att servicen i någon mån skall omfatta alla. Men detta är inte riktig konkurrens. Det är väl ingen som på fullt allvar tror att det finns möjlighet till konkurrens inom t.ex. telemarknaden i Norrlands inland. Jag tror inte det. Jag tror inte att Mats Odell gör det heller, därför ifrågasätter jag varför man inte mer skall gå in och påverka denna utveckling politiskt. Det kommer inte att bli rättvist nu, därför att samma möjligheter inte kommer att gälla för alla. Den utvecklingen ligger inte i någons intresse. Televerket har inte mått dåligt tidigare, snarare tvärtom. Internationellt sett har Televerket i Sverige klarat sig mycket bra, med hög effektivitet, låga taxor och låga avgifter, vilket är bra. I och med den bolagisering som vi nu genomfört, eller snarare genom den telelag som vi fattat beslut om, är det inte heller så, att vi följer den utveckling som sker i andra länder. De flesta andra länder har ju ett lagfäst monopol på de här områdena. I Sverige driver vi ju en egen utveckling, och vi har faktiskt inte alla andra länder med oss. Vi vet inte heller riktigt vad utvecklingen leder till. Det viktiga i detta är det politiska inflytandet, dvs. möjligheten för oss politiker att se till att folk faktiskt får en bra service, att det blir likvärdigt samt att staten tar det regionala och sociala ansvaret, vilket man inte kan kräva vid drivandet av ett affärsmässigt bolag. Därför, Mats Odell, undrar jag: På vilket sätt kommer folk i vårt land, oavsett var man bor, att få det mycket bättre vad gäller service, tillgänglighet och standard i och med den nya bolagsformen?
Herr talman! Ulrika Messing talar gång på gång om att vi politiker måste detaljstyra ytterligare, på det här området. Vad saknas då konkret i telelagen? Jag måste få ett svar på den frågan. Ulrika Messing säger vidare att det inte är en konkurrensneutral avreglering, utan både Telia och det framtida Posten AB får ta de olönsamma delarna. Det beror naturligtvis på att det i båda fallen tecknas avtal med staten, vilka är tidbegränsade. Precis som Ulrika Messing konstaterar, konstaterar man i avtalet att Telia är totalt marknadsdominerande, med ett nät som går ut till de flesta hushåll. Man har vidare i avtalet åtagit sig att ta över också de olönsamma delarna. Så är det ju med alla stora företag; man har både lönsamma och olönsamma delar. Samtidigt ger det en enorma konkurrensfördel att ha tillgång till alla dessa miljoner abonnenter såsom Telia i dag har. Ulrika Messing säger också att vi driver en egen linje som ingen annan tycker är bra. På den punkten måste jag göra henne besviken. Den svenska telepolitiken och den svenska postpolitiken är nämligen förebilder för såväl EG, bl.a. Storbritannien, som USA och Canada, för att nämna några exempel.
Herr talman! Det jag saknar i telelagen är en skrivning som säger att Telestyrelsen måste ta ett socialt och regionalt ansvar. Det står inte. Under utskottsbehandlingen hade vi diskussioner om det. Det här står inte, och majoriteten i utskottet resonerar att det är onödigt att skriva in något som på sätt och vis ändå är självklart. Men det tror inte jag. Jag tror att vi måste vara tydliga och skriva in de politiska målsättningar som vi tycker är viktiga och självklara. Om vi, politiska företrädare, inte tar hänsyn till det som vi tycker är viktigt och som vi tycker skall gälla för folk, vem skall då göra det? Jag tror inte vi kan släppa det ansvaret.
Herr talman! I telelagen preciseras dels att alla i hela landet, oavsett bostadsort, skall ha tillgång till såväl telefoni, grundläggande datakommunikation och fax till enhetliga priser, dels att alla skall ha råd till denna grundläggande service. Det finns inskrivet i telelagen, och det ingår i det avtal som staten har med Telia AB.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. För den som inte upplever denna fråga som ett problem kan det finnas anledning att lyssna till ett brev som innehåller flera exempel på de lokala folkbokföringsmyndigheternas restriktiva tillämpning av lagen. Brevet kommer från VD:n för den organisation som har mest erfarenhet och kanske bäst kompetens i Sverige vad gäller utlandssvenskarnas verkliga förhållanden, nämligen Föreningen för Svenskar i Världen. Jag citerar ur brevet: ''En familj har bott utomlands ett antal år. Mannen har arbetat för ett svenskt dotterbolag. Barnen har växt upp och är utflugna hemifrån. Makarna vill flytta tillbaka till Sverige, men mannen har fått ett erbjudande om ett nytt jobb under ett par år i en annan del av världen. Familjen beslutar att mannen skall acceptera jobbet, men att hustrun flyttar hem till Sverige direkt. Hon kommer att kunna göra några kortare besök hos mannen i utlandet. Det är dock inte möjligt för hustrun att få bli folkbokförd i Sverige. Hon skall enligt myndighetens tolkning av lagen vara folkbokförd tillsammans med sin man i en annan del av världen även om hon bor och lever i Sverige. Myndigheten förutsätter nämligen att hon kommer att tillbringa minst en sjundedel av varje vecka hos mannen, eller totalt 52 dagar under hela året. Ett annat par flyttar utomlands först när mannen hade fyllt 75 år. Hustrun är betydligt yngre. Drygt tio år senare besöker paret Sverige för att bevista sonens bröllop. Kvällen före bröllopet blir mannen, 88 år, akut sjuk, får en hjärnblödning, blir förlamad och sjukhusbunden och kommer aldrig att kunna återvända utomlands tillsammans med hustrun. Det är inte planerat. Det har skett vid en tillfällig vistelse i Sverige. Makarna hade för avsikt att återvända utomlands, men mannen är nu oförmögen att göra så. Men folkbokföringsmyndigheten anser att mannen kommer att vistas hos sin hustru i utlandet minst en dag per vecka eller totalt minst 52 dagar om året, och vägrar att skriva honom i Sverige innan en rättsprocess i högre instans har avgjort frågan. Eller tänk på de familjer som åker utomlands, därför att mannen får ett kontrakt på några år. Hustrun följer med, men efter en tid visar det sig svårt och instängt för henne att leva i den främmande kulturen. Det kan t ex handla om ett anläggningsprojekt i Afrika, Mellanöstern eller varför inte nu i Kina. Exotiskt till att börja med men för många påfrestande i längden. Hustrun återvänder därför till Sverige. Tro inte att hon då får vara folkbokförd här! Mannen arbetar ju utomlands. Hon kommer ju att besöka honom några gånger om året och folkbokföringsmyndigheten utgår ifrån att det sammanlagt blir 52 dagar om året. Alltså tillbringar hon så mycken dygnsvila hos mannen att folkbokföringslagens paragraf 7 skall tillämpas till punkt och pricka -- även om den är skriven för svenska förhållanden! För att inte tala om de fall när makarna emigrerat, men hustrun så småningom börjar längta hem till barn och barnbarn. Inte får hon flytta tillbaka och skrivas i Sverige. Det sätter folkbokföringsmyndigheten minsann stopp för! Den nya folkbokföringslagen trädde i kraft först för två år sedan. Mängden av ärenden av detta slag är därför än så länge begränsad. Men tendensen är oroande och av de personer som kontaktar oss framgår klart att de lokala folkbokföringsmyndigheterna runt om i landet har en mycket restriktiv hållning när det gäller att låta svenskar återflytta till Sverige. De fall som vi beskrivit kan lösas om makarna begär skilsmässa. Men det kan väl ändå inte vara lagstiftarens intentioner att tvinga till en sådan åtgärd? Som med alla lagar finns det naturligtvis de som vill kringgå eller utnyttja systemet maximalt. Men att driva nästan varje fall till överklagande är att gå för långt! Någonstans är det fel och mest rimligt är det naturligtvis att se över lagen och dess absurda konsekvenser för svenskar som är företagsamma men kanske under några år av sitt liv valt att bo utanför Sveriges gränser. Att svenska medborgare betraktas som parias vid återflyttningen gör det knappast lättare för Sverige att internationaliseras.'' Brevet är skrivet av Gudrun Torstendahl, VD för Man kan fråga sig om det över huvud taget är vettigt att myndigheter använder den civilrättsliga situationen som huvudsakligt argument för att förhindra geografisk rörlighet. Det är dessutom fel att förutsätta att alla makar ägnar sig åt varandra varje veckoslut. Det var länge sedan det var så. Många människor ur dessa rörliga grupper har inte tid att vara lediga varje helg, men de drabbas av lagen. Bedömningen av familjeförhållandena riskerar också att bli godtycklig. Det viktigaste borde inte vara var olika nära och kära bor, utan var man själv bor och verkar. Folkbokföring är en fråga om realiteter. Är det rimligt att myndigheter tvingar fram skilsmässa för att man skall få folkbokföra sig där man bor och verkar? Är det rimligt att generellt tillämpa resonemanget om dygnsvila? Ligger det i linje med försvaret av den enskilde och av friheten att inte reagera mot exempel på fyrkantig omänsklig byråkrati, vilket jag uppfattar detta som?

Fru talman! Naturligtvis har familjen en roll i detta sammanhang, men jag lutar mer åt EG:s sätt att se på hemvistbegreppet. Inom EG anses det att det faktum att man bor och verkar på en plats skall spela den huvudsakliga rollen. I den svenska lagen står det ju att familjeförhållandena utgör den huvudsakliga bedömningsgrunden. Statsrådet säger att det faktum att man bor och verkar på ett visst ställe gör att man folkbokförs på detta ställe. Då finns det anledning att ta upp ett annat exempel som visar absurditeten i reglerna. De skapar problem för många enskilda människor. Skatteministern har själv utnämnt vår gemensamma före detta kollega och partisyster till landshövding och placerat hennes arbete i Västerbotten. Hon arbetar där hela tiden. Hon arbetar mycket -- säkert mer än 40 timmar per vecka. Landshövdingen vill givetvis vara folkbokförd i sitt län och därtill betala högre skatt, vilket en folkbokföring där skulle innebära för henne. Hon började kampen för detta i januari 1992. Umeå kommun stöder henne. Efter fyra månader fick hon nej. Motiveringen var dygnsvilan. Nu har hon undanröjt det förhållande som motiveringen grundade sig på och anpassat sitt leverne efter reglerna. Hon besöker endast sin man i samband med direkt tjänsteförrättning. Efter ett och ett halvt års kamp och förnyad ansökan fick hon nej på nytt. Nu har man hittat på en ny motivering, nämligen den att hon har ett tidsbegränsat förordnande. Landshövdingar är såvitt jag vet förordnande på sex år och kan få förnyat förordnande på sex år -- det blir tolv år. Hon kanske blir kvar där uppe för resten av livet, och livet är ju för all del tidsbegränsat. Frågan är om det är rimligt att man inte kan bli folkbokförd på ett ställe där man verkar fram till sin pension. Uppenbarligen är tillämpningen väldigt olika mellan skattemyndigheterna, vilket också Görel Bohlins fall har visat. Finns det inte några skäl att införa ytterligare skälighetsbedömning? Om inte: Vad är statsrådets råd till den som vill bli folkbokförd där personen i fråga bor och arbetar? Är det skilsmässa?
Charlotte Cederschiöld för in en helt ny fråga i interpellationsdebatten. Det är statsrådets sak om han vill besvara den senare frågan i detta sammanhang. Annars är det lämpligt att det ställs en ny interpellation. Varsågod, statsrådet

Fru talman! Jag uppfattar statsrådet som att i stort sätt varje ärende skall gå till överklagande. Jag uppfattar det också som att statsrådet tycker att det är rimligt att landshövdingarna inte skall kunna bli folkbokförda på det ställe där de bor och verkar. Jag delar inte den synen. Om en familj flyttar inom landet, t.ex. om pappan flyttar till Jokkmokk, skall det finnas möjlighet för familjen att bo kvar, men att var och en är folkbokförd där man bor och verkar. Jag undrar vilken bild av Sverige man skapar genom sådana här åtgärder. Det kan väcka en viss irritation och negativa reaktioner i andra länder. Nu tror jag att vårt medlemskap i EG kommer att hjälpa den enskilde individen mot den här typen av byråkratiska beslut, inte minst därför att man där i hemvistbegreppet mer betonar betydelsen av var den enskilde verkar, arbetar och bor. Det förvånar mig ändå att statsrådet inte anser att den förlamade 88-åringen med hjärnblödningen skall kunna bli folkbokförd på den ort där han faktiskt ligger. Även landshövdingen borde bli folkbokförd där hon bor och verkar. Statsrådet säger ju att det inte skall bli någon modifiering eller något förtydligande av lagen, vilket jag hoppas på. Jag vidhåller att man bör kontrollera tillämpningen av folkbokföringslagen 3 och 7 §§ närmare och försöka få fram en mer flexibel tillämpning, alternativt förtydligande av lagen. Den tilltro som jag dock har till en moderat minister gör att jag tror att även statsrådet när han får litet mer erfarenhet av flera fall kommer att inse att det här kan finnas anledning att göra något.

Fru talman! Jag skall be att få tacka Bo Lundgren för svaret. Jag lägger märke till att Bo Lundgren väldigt ofta i debatten och även i detta svar använder sig av ordet lugna. Det tycks ha blivit Bo Lundgrens huvuduppgift att lugna folk. Han vill lugna mig och mina partikamrater. Han vill lugna Riksskatteverket och tjänstemännen där. Han vill i debatten lugna Skattebetalarnas förening, och han behöver t.o.m. lugna Moderata samlingspartiets stämma på en mängd olika punkter. Det handlar alltså om att försvara sig. Det är naturligtvis inte särskilt bra för Bo Lundgren. Det är framför allt inte bra för landet när skattepolitiken på detta vis angrips från flera olika håll. Jag måste här göra Bo Lundgren besviken genom att säga att jag inte har blivit särskilt mycket lugnare av detta besked. Det säger nämligen inte särskilt mycket. Jag ställde fyra frågor till Bo Lundgren. Den första frågan handlade om huruvida Bo Lundgren var villig att ge ytterligare resurser till Riksskatteverket med anledning av alla de ändringar som har gjorts i skattelagstiftningen. Bo Lundgren säger då att han inte vill tala om vad regeringen kommer att föreslå, eftersom det pågår en budgetprocess. Det har jag förståelse för. Men han kunde väl säga om han är beredd att göra någonting över huvud taget. Det vore inte så dumt om Bo Lundgren kunde prestera en viljeinriktning. Med de förslag som nu lagts fram finns det en betydande risk för att resurser i skatteförvaltningen förs över från angelägna uppgifter, t.ex. kampen mot den ekonomiska brottsligheten, till rutinbetonade uppgifter. Det är någonting som Riksskatteverkets tjänstemän har påpekat för oss vid ett flertal tillfällen när vi har haft kontakt med dem. Det borde Bo Lundgren ta på allvar. Den andra frågan gäller den förenklade självdeklarationen och hur den påverkas av de förslag som har lagts fram. På det svarar Bo Lundgren att den inte kommer att påverkas av propositionen om företagsbeskattningen. Goddag, yxskaft! Det var faktiskt inte det jag frågade om. Jag frågade: Hur kommer den förenklade självdeklarationen att påverkas av alla de nya avdrag som man har genomfört och som man planerar? Det gäller t.ex. ROT-avdraget, riskkapitalavdraget och avdraget för barnomsorgskostnader. Det gäller dessutom hur den kommer att påverkas av sådana avdrag som man tänker slopa, nämligen grundavdraget för statlig inkomstskatt. Hur kommer det att påverka den förenklade självdeklarationen? Att avdrag för underskott i nystartade företag kommer att påverka den förenklade självdeklarationen är väl rätt självklart, Bo Lundgren? Den tredje frågan var kanske den viktigaste av alla. Den handlade om hur man, i detta förändringarnas tidevarv när det gäller skatter, skall kunna upprätthålla skattereformens principer om enhetlighet, likformighet och rättvisa. Här säger Bo Lundgren att han kan lugna mig. Han säger att dessa principer kommer att upprätthållas. Det är ett fullständigt obegripligt svar för mig. Är det likformigt att ha tre momssatser, Bo Lundgren? Är det enhetligt att få göra avdrag för underskott i en inkomstkälla i en annan inkomstkälla? Är det rättvist att kraftigt sänka skatten på kapitalinkomster och samtidigt höja den på arbetsinkomster? Är det rättvist? Enligt mitt förmenande är det inte rättvist. Det är inte heller likformigt. Här öppnar man för en gigantisk skatteplanering. Det kommer att lösgöras en mängd kreativitet för att förvandla högbeskattade inkomster till lågbeskattade inkomster. Var så säker! Den fjärde frågan handlade om den här kommitténs möjligheter att bedriva sitt utvärderande arbete. Kommer det inte att försvåras? Svaret blir att jag kan vara lugn på det området. Det kommer inte att försvåras. Jag tycker att det är ett ganska sensationellt påstående. Det faller egentligen på sin egen orimlighet. Om man har genomfört gissningsvis ett hundratal ändringar i skattereformen, hur kan denna skattereform då utvärderas på ett objektivt och seriöst sätt? Det är svårt att förstå. Nu säger Bo Lundgren att vi har skickliga forskare som kommer att klara detta. Det svåra är inte ändringarna i skattereformen utan konjunkturernas påverkan på skattereformen. Det är förvisso sant. Men kombinationen av dessa två saker gör, efter vad jag kan förstå, att det blir i det allra närmaste omöjligt att utvärdera skattereformen. Vi kommer aldrig att få ett riktigt klart besked om de fördelningspolitiska effekterna av skattereformen. Det tycker vi socialdemokrater är oerhört viktigt att få.
Fru talman! Det är glädjande att regeringen föreslår ändringar i skattesystemet som bl.a. kommer att eliminera merbeskattningen av riskkapital, som statsrådet har formulerat det. Där vill jag peka på en sak. Enligt förslaget kommer utdelningar på svenska aktier att bli helt skattefria medan utdelningar på utländska aktier däremot blir beskattade med 25 %. Kan inte det tolkas som en diskriminering av utländska bolag i strid mot strävandena för en integration i Europa? En annan fråga gäller detta med avskaffandet av dubbelbeskattningen. Detta läggs alltså på aktieägarna och inte inom företagen. Det har ju väckt en viss diskussion. Senast i dagens tidning har Göteborg, pläderat för att man i stället skall befria bolagen från beskattning och låta det vara oförändrat för aktieägarna. Men det har hävdats att det skulle kunna tolkas som en aggressiv konkurrensåtgärd, och det har liknats vid skattedumpning osv. Bo Lundgren måste naturligtvis ha funderat över problemet var man skall lägga skattebefrielsen, och det står också om det i propositionen. Vi har ju svenska utdelningar till skatteparadis och även till fiskalt helt normala länder som drabbas av kupongskatt. Därför borde det inte vara så diskriminerande som det anses. Fru talman! Slutligen är det litet märkligt att den för Sverige unika skatten på nyemission med 2 %

Fru talman! Både statsrådet och Lars Hedfors har kommit in på dubbelbeskattningen. Därför tyckte jag att min fråga mycket väl hörde till sammanhanget. Jag instämmer i det statsrådet sade om att vi då också skulle ha dubbelbeskattning av räntor. I själva verket har vi också dubbelbeskattning av löner i form av löneskatten. Den del av arbetsgivaravgiften som är löneskatt är en form av dubbelbeskattning av löner. Därför bör naturligtvis den också avskaffas. När jag tog upp det första exemplet om att det blir en viss diskriminering om avkastningen på utländska aktier kommer att beskattas med 25 % är det inte därför att jag driver någon extrem jämlikhetstanke. När jag hörde Lars Hedfors kom jag att tänka på den franska revolutionen. Då kapade man alla kyrkspiror som stack upp över hustaken i jämlikhetens namn. Där ville man ju ha fullständig jämlikhet. Den jämlikheten vill inte jag ha.
Fru talman! I den franska revolutionen, Hugo Hegeland, kapade man också en del huvuden, och det är väl inte det som är meningen här. Till Bo Lundgren vill jag säga att det är jag som skall fråga och Bo Lundgren som skall svara. Nu ställer han en mängd frågor till mig, och det är kanske taktiskt riktigt. Min kritik mot att man tar bort dubbelbeskattningen av aktier grundar sig på att den 30-procentiga beskattningen av utdelningar på aktier innebar en likformighet i förhållande till beskattningen av arbete. Den likformigheten sätter Bo Lundgren nu ur spel. Denna likformighet byggde på en bred parlamentarisk överenskommelse, och den var ett villkor för att vi socialdemokrater över huvud taget skulle ställa upp. Det som nu händer är att man genom borttagandet av denna dubbelbeskattning dels skapar orättvisor, dels åstadkommer ett antal olika skattenivåer inom kapitalbeskattningen. Man har räknat ut att det nu har skapats åtta skattenivåer i kapitalbeskattningen. Vad leder det till? Jo, naturligtvis till att en mängd människor kommer att försöka omvandla kapitalinkomster med en hög beskattning, på kanske 30 %, till kapitalinkomster med låg beskattning, ned mot en nivå av 0 % Det var väl i varje fall inte meningen att det skulle bli så. Man får inte in absurdum driva kravet på att aktiebeskattningen och räntebeskattningen skall vara likformig. Det handlar också om andra likformigheter. Jag läste häromdagen i en tidning en annons som visar hur stor risk för skatteplanering det är med olika skattesatser. En av de ledande revisionsbyråerna i Sverige har satt in en annons där man söker skatteexperter och där man skriver: ''För att klara den växande efterfrågan på kvalificerad rådgivning i skattefrågor behöver vi anställa ytterligare skatteexperter till Stockholm och Malmö.'' Alltså i klartext: fler människor som kan hjälpa till med den växande skatteplanering som är ett resultat av olikformigheten i beskattningen av kapital och arbete och av en mängd nya avdrag som måste göras. Vidare säger Bo Lundgren att kapitalbeskattningsförslagen i företagsskattepropositionen är rättvisa därför att de skapar nya jobb. Bo Lundgren! Vi har facit i handen: Det har försvunnit 400 000 jobb i Sverige under den tid som Bo Lundgren har svarat för skattepolitiken i vårt land. När det gäller företagsbeskattningen vet vi från utfrågningen i skatteutskottet med landets främsta skatteexpertis att denna åtgärd inte leder till några nya investeringar och några nya jobb.

Fru talman! Vi håller nu på att få en sådan diskussion om företagsbeskattningen som Bo Låt mig bara säga följande. Det är riktigt att om man vill ha expansion, krävs det kapital, men det kan man få på ett betydligt billigare sätt, som ger åtskilligt större effekter. Behåll t.ex. Annellavdraget och utvidga det! I praktiken har vi inte någon större dubbelbeskattning av utdelningar i företag. Jag skall försöka mig på konststycket att sammanfatta den diskussion som vi har haft och det som mina frågor gällde. Bo Lundgren säger att det inte är några större problem för skattemyndigheterna. Han ger inte några besked om att de kan förvänta sig några nya resurser, trots att han medger att det blir stora administrativa problem. Han säger vidare att det inte är någon risk för att kampen mot ekobrott skall drabbas. Ändå vet vi att stora resurser måste avsättas till nya kontrolluppgifter inom skatteförvaltningen, och risken är betydande att kampen mot den ekonomiska brottsligheten får stryka på foten. Det är ingen risk för den förenklade självdeklarationen, säger Bo Lundgren, trots att Riksskatteverkets tjänstemän varnar för att en stor sådan risk finns och trots att det i tidningarna finns en mängd artiklar där oro för detta uttrycks. Bo Lundgren säger också att det inte är några orättvisor i detta system, trots att man genomför kraftiga sänkningar av kapitalbeskattningen. Jag tycker inte att aktieägarna behöver gynnas särskilt mycket mer än vad som har skett, samtidigt som man har genomfört höjningar av skatten på arbete. Vi vet också att låginkomsttagarna kommer att drabbas särskilt hårt av detta. Det har inte minst Riksrevisionsverket klart och tydligt visat. Ändå hävdar Bo Lundgren att detta är höjden av rättvisa. Det är ingen risk för skatteplanering, säger han vidare, trots att han genomför och kommer att genomföra fler möjligheter till avdrag och trots att vi har fått fler nivåer i beskattningen. Vi har nu, som jag sagt, i kapitalbeskattningen åtta skattenivåer, från 0 % till 30 %, och dessutom en inkomstskatt på upp till 50 %. Det är väl fullständigt självklart att människor som kan och vill det kommer att försöka omvandla de högbeskattade inkomsterna till lågbeskattade inkomster. Det blir en skatteplaneringskarusell utan like. Dagens Industri hade en ledare för någon månad sedan med rubriken: ''Sluta rucka på skattereformen -- snart är vi tillbaka i avdragsdjungeln.'' I texten framhölls: ''Väljer riksdagen att införa en räcka nya svårkontrollerbara avdrag, blir nyttan av den nya deklarationen'' -- dvs. självdeklarationen -- Jag tror inte att Bo Lundgren har lugnat någon annan än sig själv, fru talman.

Jag får meddela att inget arbetsplenum kommer att anordnas fredagen den 19 december. Kammaren sammanträder i stället för interpellationssvar kl. Vidare får jag anmäla att det på grund av förseningar i utskottens arbete kan bli aktuellt med arbetsplenum den 17 december efter partiledardebatten. Det kan inte heller uteslutas att ytterligare dagar kan behöva tas i anspråk för arbetsplenum.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vi är överens i ett viktigt avseende, nämligen vad beträffar tiden för hanterandet av frågan. Jag var nyfiken på att få en ytterligare precisering när det gäller frågorna om organisation, ändringar av lagstiftningen, eventuella resurser osv., men nu säger statsrådet att han inte är beredd att ge någon sådan. Då frågar jag i stället vilka ytterligare frågor statsrådet vill ha utredda. Det sägs i svaret att ytterligare direktiv kommer att lämnas till Riksskatteverket. Den rapport som har lämnats är ganska omfattande och klarlägger en hel del. Vad är det ytterligare som kan behöva utredas?

Fru talman! Jag har en annan följdfråga till statsrådet. Det sägs här att det kan vara nödvändigt att gå vid sidan av den sedvanliga beredningsordningen, vilket jag kan förstå. På vilket sätt kan man hantera detta rent praktiskt? Om en myndighet föregriper ett beslut från riksdagen får man kritik för detta. Men i det här fallet är det nästan nödvändigt att föregripa riksdagens beslut. Vilka utrymmen ges i lagen för den här typen av beslut?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

Detta är ett område som jag tycker att statsrådet bör uppdra åt Riksskatteverket att utreda närmare, därför att det kommer att ställa till med ganska stora problem i den praktiska hanteringen för företagen. När sådana här utredningar görs är företagsperspektivet över huvud taget viktigt, och inte bara myndighetsperspektivet.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Lundgren för svaret. Jag vill nämna bakgrunden till min fråga. Ganska många föräldrakooperativ och andra ideella föreningar bedriver barnomsorg i landet -- det har blivit en ganska omfattande verksamhet under det senaste året. De befinner sig nu plötsligt i situationen att de måste betala skatt på ett överskott som de kanske hade räknat med skulle kunna föras över till nästkommande år. Jag är medveten om att ekonomiska föreningar har möjligheter att göra avsättningar till en skatteutjämningsreserv. Driver man ett daghem som aktiebolag går det också bra att överföra överskottet framåt. Men väldigt många har av olika omständigheter kommit att driva denna verksamhet som en rent ideell förening. De drabbas nu av en skattesmäll vid ett överskott på 50 000--100 000 kronor, vilket helt och hållet är hänförbart till föräldraavgifter eller kommunala bidrag. Överskottet skulle kunna utgöra en ekonomisk buffert inför kommande år. Menar Bo Lundgren att det är rimligt att dessa pengar beskattas?

Fru talman! Jag förstår att man inte kan tillämpa ett mer generellt betraktelsesätt i fråga om ideella föreningars beskattning. Men samtidigt tycker jag att man måste laga efter omständigheterna. Just nu är det väldigt många föreningar som bedriver barnomsorgsverksamhet vilka kanske inte har haft förstånd, om jag får uttrycka mig så, att från början bilda en ekonomisk förening. Vad som inträffar är att en sådan förening vid ett överskott på 50 000 100 000 eller 150 000 kr som är tänkta att användas som en ekonomisk buffert för att täcka behov under nästkommande år -- investeringar och löneökningar -- inte kan föra överskottet framåt utan beskattning. Detta är ett stort problem, därför att i det avseendet skiljer sig ekonomiska föreningar från kommunala resultatenheter. I den kommunala verksamheten kan de få behålla pengarna för att användas nästföljande år. Detta problem kan lösas genom att de kooperativa föreningarna medges ett fribelopp.

Fru talman! Jag är helt medveten om vikten av enkla skatteregler och att inte möjligheter till särbestämmelser skapas, vilka i förlängningen kan leda till exempelvis skatteplanering. Det är också viktigt att åstadkomma konkurrensneutralitet. Daghemsverksamhet som bedrivs i större skala är självfallet mest lämpad som aktiebolag eller ekonomisk förening. Men föräldrar som sluter sig samman i ett kooperativ, vilket man har gjort runt om i landet, hamnar i en orimlig situation, om de inte får ta med sig minsta lilla överskott över årsskiftet utan beskattning. Det blir konstigt att skicka tillbaka pengarna som en rabatt vid årsskiftet.

Fru talman! Tyvärr får man då börja på ny kula i januari månad igen. Varje förening som bedriver en sådan här verksamhet, och som har en omsättning på 1 à 2 miljoner kronor, behöver en ekonomisk buffert. Den har inte kunnat byggas upp, eller alternativt har den byggts upp men måste direkt beskattas med 30 %.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Först måste jag uttrycka min förvåning över att de lagar som vi under begreppet EG-anpassning ändrat har fått en sådan utformning att de i vissa fall strider mot EG-lagstiftningen. Det gäller, om jag är rätt underrättad, just den nu aktuella lagstiftningen. Den kooperativa bankrörelsen inom EU är en av de ledande bankrörelserna i Europa, och det är förvånande att det inte skulle vara förenligt med den lagstiftningen att bedriva verksamheten i kooperativ form eller att finna en smidig övergång. Det är inte heller någon väl bevarad hemlighet att det inom departementet har arbetats på ett förslag till lösning, ett tjänstemannaförslag. Det är oron kring det som har drivit mig att ställa frågan. Förslaget innebär nämligen tidsförlust, avbrott i tempo för marknadsföring, flerårig övergångstid med osäkerhet och frågetecken hos kunder och kreditgivare och t.o.m. problem om kapitaltillskott skulle behövas under övergångstiden. Det känns som att gå över ån efter vatten, kanske t.o.m. dåligt vatten. Det torde inte vara nödvändigt att först gå omvägen över kreditaktiebolag för att landa i en föreningslösning -- en väg som kräver omfattande ändringar. Landshypotek diskutera möjligheterna att hitta en smidigare väg att skapa ett starkt och från staten självständigt Landshypotek?

Fru talman! Näringsutskottet har haft frågan bordlagd en viss tid, och nu är den bordlagd i väntan på regeringens initiativ. Den osäkerhet som råder om vilken lösning det kan bli ger också en viss påverkan på kreditvärdigheten -- ''rating'' -- för Landshypotek. Tempoförlusten är inte bra. Dessutom är själva principen om ett bevarande av en miljö som främjar de olika företagsformerna viktig, som ett slags bevarande av en arternas mångfald inom företagsamheten.

Fru talman! Statsrådet sade att han vill verka för en lösning som är i låntagarnas intresse. Det är bra, och det är viktigt för oss. Men det verkar ändå som om förslaget att gå via aktiebolagsform till föreningsform är en omväg. Jag vill precisera frågan: Om det är möjligt att skapa nya villkor för Landshypotek, utan att bryta den kooperativa linjen, är statsrådet beredd att arbeta för en sådan lösning?

Fru talman! Vi är båda medvetna om kapitaltillskottsproblemen. Vi vet också att kapitaltäckningsgraden har stigit och nu är över Jag frågade ändå om det är möjligt att hitta en väg som tillgodoser departementets krav och Landshypoteks önskemål. Är då statsrådet beredd att arbeta för en sådan lösning, utan att bryta den kooperativa verksamhetslinjen?

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag hade kanske hoppats på ett litet mera positivt bemötande. Uppenbarligen är vi litet till mans ute på okänt vatten. Jag är medveten om att den proposition som häromdagen antogs av riksdagen behandlar annan typ av användning av olja. Men jag menar att man eventuellt skulle kunna tillämpa samma princip för skattebefrielse. Det är en stor yrkesgrupp som drabbas av de effekter som uppkommer vid användandet av den färgade dieseln. I svaret säger statsrådet att det inte finns några belägg för att den märkta oljan skulle medföra hälsoproblem. Det är i och för sig riktigt. Det finns inga belägg som pekar vare sig i den ena eller den andra riktningen. Kemikalieinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen har genomfört sökningar i toxikologiska databaser och inte funnit någonting om hälsofarlighet. Det är en sak. Man har alltså inte undersökt denna blandning. Vidare står det i svaret att detta färgämne används i andra länder. Det är en sanning med stor modifikation. Ingen annanstans används den blandning som används i Sverige. Man använder ämnet Solvent-Yellow 124 i flera andra länder, bl.a. i Tyskland och Irland. Detta ämne används nu i Sverige tillsammans med ett märkämne. Det är möjligt att det är någonting i processen och upphettningen som åstadkommer problemet. Jag vill fråga statsrådet om det kanske finns anledning att ta till extraordinära åtgärder och fundera över vilken kompensation som kan ges. Det är staten som har ställt till detta problem genom att man så att säga har beordrat denna märkning.

Fru talman! Jag har fått en PM från Miljö och naturresursdepartementet, i vilken man säger att av RSV:s rapport liksom av Naturvårdsverkets generalinspektions remissvar framgår det att de föreslagna tillsatserna ur bl.a. miljöaspekter inte kan anses fullständigt utredda. Man har tillsatt en utredning som har prioriterats. Men detta är en stor fråga. De berörda får betydande merkostnader om de skall gå över till den ofärgade dieseloljan. Ett enkelt sätt vore att denna kategori vid köpet fick deklarera att oljekvantiteten skall användas för drivmedel till maskinerna, i avvaktan på utredningens resulat som förmodligen kommer ganska snart.

Fru talman! Jag vill bara påpeka för statsrådet att det har förekommit en hel del tidningsartiklar om denna olja. Framför allt i mina hemtrakter, som ligger norrut, har man talat mycket om problemet i bl.a. radio och TV. Det finns mycket vederhäftiga uppgifter som säger att detta är ett starkt cancerogent ämne, vilket också påtalades i Naturvårdsverkets yttrande när det var aktuellt att införa den färgade dieseln. Det står alltså klart att det finns någonting som inte är bra med denna blandning. Frågan är huruvida det finns något intresse för att vara litet obyråkratisk och på ett enkelt sätt försöka kompensera denna yrkeskategori.

Fru talman! Jag noterar att jag inte kommer någon vart. Jag beklagar att skatteministern har denna benhårda inställning. Jag tror att det hade varit på sin plats att åtminstone försöka göra ett försök till en enkel insats för en mycket hårt drabbad kategori, vilken kommer att få kostnadsökningar. Det kan t.o.m. i vissa sammanhang uppstå problem med att få verksamheten att ekonomiskt gå ihop, även om det inte blir fråga om att gå från hus och hem. Det är ju faktiskt staten som har ställt till dessa problem genom att man har beordrat den här typen av märkning utan att man tillräckligt har utrett det hela. Jag konstaterar att jag inte kan få positivare svar än så. Jag får tacka för svaret.

Fru talman! Kaj Larsson har frågat vad jag tänker vidta för åtgärder för att ge konsumenterna en korrekt information om farligheten eller ofarligheten i att äta Östersjöfisk och för att kompensera yrkesfisket längs Östersjökusten för det inkomstbortfall som det onekligen blir efter sådana larmrapporter. Inledningsvis vill jag erinra om att HELCOM har beslutat om ett åtgärdsprogram riktat mot de största föroreningskällorna runt Östersjön i syfte att förbättra miljösituationen i havet. Sverige har hittills satsat 250 miljoner kronor i programmet. Livsmedelsverket tog år 1992 fram informationsmaterial med råd beträffande fiskkonsumtion. Informationen, som i första hand riktas till kvinnor som tänker skaffa barn snart, är gravida eller ammar, distribueras gratis till bl.a. Verket har uppdragit åt SCB att utvärdera om informationen har nått fram till målgrupperna och hur den har mottagits. Utvärderingen väntas vara klar inom de närmaste veckorna. Livsmedelsverket kommer då att ta ställning till behovet av åtgärder i syfte att ytterligare förbättra informationen till allmänheten om vad fiskkonsumtion betyder för hälsan -- både positiva effekter och eventuella risker. Inom ramen för prisregleringen på fisk finns det avsatt 30 miljoner kronor som skall användas för långsiktig informationsverksamhet till förmån för fiskkonsumtion. Fiskeriverket har nyligen lämnat förslag till hur medlen skall användas. Bl.a. föreslås att pengarna används till information i samband med situationer liknande den som nu har inträffat. Frågan om hur verksamheten skall organiseras och genomföras bereds för närvarande inom Vad gäller frågan om att kompensera yrkesfisket för inkomstbortfall vill jag erinra om att regeringen för drygt en månad sedan beslutade att förlänga det tillfälliga stödet till vissa yrkesfiskare ända till utgången av år 1994.
Fru talman! Bakgrunden till min fråga är den senaste tidens larmrapporter. Överläkare Lennart Hardell från regionsjukhuset i Örebro skriver i pressen: Ät aldrig mer Östersjöfisk! Mäns könsorgan kan missbildas. Visst är detta oroande för konsumenterna och läsarna. Samtidigt kan man också läsa att enligt Livsmedelsverket är detta inte så farligt. Det finns en forskare i Lund, Bengt-Göran Svensson, som säger att det är bra att äta fisk trots PCB och annat elände. I gårdagens Dagens Nyheter säger samme man att Syd och Ostkustfiskare löper 60 % större risk att få magcancer än deras kolleger på Allt detta matas Sveriges konsumenter med. Här står man som ett frågetecken: Vågar vi äta fisk? I svaret säger jordbruksministern att nu har skickats ut och att man har uppdragit åt SCB att utvärdera om det har nått fram. Det är dagens händelser. Vad är rätt och vad är fel? Jag vill inte ta ställning till förmån för vare sig Lennart Hardell och Livsmedelsverkets forskare, men det är oerhört viktigt för konsumenterna att få veta vilken forskare som har rätt. Har Hardell rätt, skall informationen naturligtvis ut till allmänheten, till konsumenterna. Har Livsmedelsverket rätt att det inte är farligt att äta Östersjöfisk, är det viktigt att gå ut med den informationen till konsumenterna. Men det är också viktigt för yrkesfiskare som bedriver fiske i Östersjön.
Fru talman! Det är rätt som Kaj Larsson säger, att det är svårt att bedöma vem som har rätt av de forskare som går ut i debatten. Som ofta i den offentliga debatten tar man till överord, och det kan jag tänka mig har skett i det här fallet. Men varken Kaj Larsson eller jag är beredd att döma i den här frågan nu. Det är naturligtvis viktigt att gå vidare och undersöka hur det är. Men det är också viktigt att se till att det finns resurser att från samhällets sida sätta in i sådana här sammanhang. Som jag sade i svaret och som jag nu vill understryka är det möjligt att av de 30 miljoner som är avsatta för information till förmån för fiskkonsumtionen använda pengar i just den här situationen. Jag utgår från att man kommer att göra det. På Jordbruksdepartementet undersöker vi nu hur detta skall kunna ske.
Fru talman! Frågan är vilken information man skall gå ut med. Jag tycker att jordbruksministern har ett oerhört stort ansvar för att ta reda på hur det förhåller sig. Jag vill inte på något sätt döma ut någon. Jag har stor respekt för alla forskare på Livsmedelsverket som jag känner mycket väl. Jag tycker att det där finns en duktig personal. Men jag har också respekt för andra forskare, som stödjer sig på utredningar och forskningsrapporter från England. Även amerikanska forskningsrapporter pekar i samma riktning. Därför tycker jag att det är jordbruksministerns sak att ta reda på vilken forskare som har rätt och gå ut till allmänheten, till Sveriges konsumenter, med information om vem som har rätt. Annars blir följden -- det vet vi i dag -- att t.ex. fiskaffärer slutar att sälja Östersjöfisk. Vi har kunnat läsa att en fiskare på Gotland har 6 ton lax som ingen vill äta, fiskaren blir inte av med den. Det är katastrof för det svenska yrkesfisket i Östersjön, om vi inte kan få ett tillrättaläggande och få veta vad som är rätt och riktigt.
Fru talman! Jag tror inte att man nödvändigtvis måste dra den slutsatsen att det är regeringen som måste döma i en forskartvist. Det är inte självklart att vi på den politiska nivån har resurser till det. Däremot håller jag med Kaj Larsson om att jag, Jordbruksdepartementet och regeringen har ansvaret gentemot såväl konsumenter som fiskare. Därför är det angeläget för oss att utnyttja de resurser som står till buds för att kunna ge saklig information. Det kräver konsumenterna, och det har de också rätt att få. Att det innebär att man kan säga att den ena forskaren har fel och den andra har rätt tror jag inte, men en så saklig information som möjligt är vi beredda att försöka få fram. Sedan är det också viktigt att klara ut fiskarnas situation. Vi får se vad som händer. Vi har arbetat positivt med denna fråga och har förlängt det tillfälliga stödet. Skulle det här innebära ytterligare problem, får vi göra erforderliga bedömningar.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att göra en parallell. Den sjukdom som laxen i Östersjön har gör att laxen i dag till 80--90 % inte kan fortplanta sig. När man som lekman, som konsument, får veta detta frågar man sig verkligen: Är det rätt, kan vi äta fisk från Östersjön? Jag vill inte på något sätt att jordbruksministern skall vara domare. Men jordbruksministern har ändå den rollen att han måste avsätta resurser för att snabbt klara ut det här, så att konsumenterna kan få ett besked. Ju längre tiden går, desto mer lider yrkesfiskarna. Ännu värre är det kanske att svenska konsumenter äter någonting farligt. Detta är det stora problemet.
Fru talman! I själva sakfrågan -- behovet från konsumenternas sida av saklig information -- har vi inga delade meningar, såvitt jag kan förstå. Det är nödvändigt att få fram saklig information i det här läget. Jag kan bara säga att varje larmrapport som kommer gör mig oroad. Jag vet att miljöministern -- och för den delen hela regeringen -- är också oroad över situationen i Östersjön. Vi måste gå vidare för att få en bättre situation. Problemen har vi känt till ganska länge, men effekterna på livsmedlet fisk har vi kanske inte alltid tagit tillräcklig hänsyn till.
Fru talman! Vad tänker jordbruksministern göra konkret i det här fallet, i stället för att bara falla tillbaka på Livsmedelsverkets informationsmaterial från 1992 som nu SCB skall undersöka för att se om informationen har trängt fram? Man säger löst att man skall följa frågan, osv. Till sist vill jag varna: Var försiktig med de 30 miljoner som ministern har flaggat för. Det är konsumenternas pengar, använd inte dem i det här fallet.
Fru talman! Såvitt jag förstår anser Kaj Larsson att det är ett starkt konsumentintresse att få reda på saken. Då tror jag inte det är orimligt att man i detta sammanhang då det gäller fiskeinformation kan se kopplingen med dessa 30 miljoner som var avsatta för fiskeinformation. Det är ett ganska betydande belopp. Jag tycker inte att man skall utesluta att en viss del kan utnyttjas till fromma för konsumenterna i just det här sammanhanget. De konkreta åtgärderna håller vi på att se på i departementet. Det är naturligtvis våra myndigheter, i det här fallet framför allt Livsmedelsverket, som sitter inne med den erforderliga kunskapen. Den har inte vi i detalj på departementet. Livsmedelsverket arbetar med frågan, och vi försöker se vad vi kan göra konkret. Det kommer resultat så småningom.
Fru talman! Kaj Larsson har frågat vad jag tänker vidta för åtgärder för att ge beredningsindustrin och dess personal en jämnare och tryggare arbetssituation så att risken för nedläggning uteblir. Fiskeriverket har enligt gällande regler möjlighet att diskutera avskrivningar och/eller nedskrivningar av de lånegarantier och fiskberedningslån som finns utestående. Verket har gjort nedskrivningar med 2,7 miljoner kronor i riktade ackord till beredningdsindustrin och förstahandsmottagarna. Jag har av Fiskeriverket fått veta att man med fiskets organisationer diskuterar hur eventuella framtida fiskestopp skall förläggas så att mesta möjliga hänsyn tas till yrkesfiskets och beredningsindustrins behov. I stället för att som i dag stoppa fisket totalt under en del av året diskuteras förslag om att under hela fiskeåret begränsa antalet fiskedagar per vecka. Syftet är bl.a. att säkra leveranserna av råvaror till industrin.
Fru talman! Det sista jordbruksministern säger i svaret tycker jag är bra. Problemet, och bakgrunden till min fråga, är situationen för förstahandsmottagarna, som får skicka hem människor från sin industri därför att det är fiskestopp. Kvoterna är slut på både torsk och lax. Då inträffar detta att permitteringslöner måste betalas ut av företaget med ca 450 kr per anställd och dag. Vi vet att det under de dåliga år som industrin har bakom sig inte har kunnat byggas upp några reservfonder, det är inga övervinster i företagen. Risken är naturligtvis att vi får bevittna att företagen slår igen sina dörrar. Vad kommer det i så fall att innebära för yrkesfiskarnas del att man måste på andra ställen? Det är detta som oroar mig. Situationen kommer naturligtvis att bli likadan nästa år. Visserligen har torskkvoten höjts från 40 000 till 60 000 ton i Östersjön för svensk del. Den kvoten kommer kanske ändå att fiskas upp under det första halvåret. Ministern säger i sitt svar att man skall kunna fördela kvoten på hela året. Men den situation som råder i dag innebär att industrin lever äventyrligt.
Fru talman! Det finns två delar i denna frågeställning. Det gäller dels den dagsaktuella situationen som tyvärr är svår att göra någonting åt, beroende på rådande situation, dels hur vi skall agera i framtiden. Det är min övertygelse att de förändringar vi hoppas kunna vidta genom att så att säga minska fiskeansträngningarna under hela året kan hjälpa till för att åstadkomma en jämn tillförsel. Det innebär dock inte att man löser hela problemet. Det blir ändå en för liten tillförsel av fisk. Det beror på att det sker en biologisk förändring i Östersjön som vi inte råder över, i varje fall inte omedelbart. När det gäller att bedöma såväl fiskeflottans som beredningsindustrins storlek vill jag hävda att vi inte har någon strukturell överkapacitet. Vi har bara en biologisk överkapacitet. Det är min förhoppning att vi skall få en bättre balans när vi får möjlighet att fiska mer igen i Östersjön. Min och departementets ambition är nu att försöka finna former som fungerar bättre när det gäller att sprida fångsten över året och även, tyvärr, sprida ut den tid då man inte fiskar.
Fru talman! Jag vet att jordbruksministern har blivit uppvaktad med brev från industrin. Bakom det står naturligtvis många oroliga anställda. Jag vill då fråga jordbruksministern: Är ministern beredd att gå in och hjälpa till med någon form av stöd via Fiskeriverket? Jag tycker att vi kan vara överens om den andra delen, att man försöker finna former för att fördela fisket över hela året. På så vis bereds också sysselsättning under hela året. Vissa dagar kan bli fria, men det blir inga långa perioder då man får skicka hem folk.
Fru talman! Det är dessa och liknande problem som har lett till att vi har givit möjlighet att skriva av eller skriva ner lån. Fiskeriverket har fått möjlighet att gå vidare med det. Det är den åtgärd som vi för närvarande kan se som möjlig. Den åtgärden används redan. Det är min förhoppning att det skall kunna lösa de mest akuta problemen. Om det gör det vet vi inte. Vi har stora problem på många håll i samhället som vi tyvärr inte kan lösa på en gång.
Fru talman! Det finns en viss snedvridning här. Det finns företag som har både utbildningsbidrag och statsbidrag. Bilden blir litet sned i konkurrenshänseende. Jag tycker att jordbruksministern skall se över detta. Han bör även diskutera med Fiskeriverket, så att man bevakar att denna industri, i Blekinge och vid södra Skånes kuster, inte försvinner, och att man är beredd att ge någon form av hjälp om så behövs.
Fru talman! Kaj Larsson påpekar att det skulle finnas en ojämlikhet mellan olika delar av fiskberedningsindustrin på grund av statliga stöd. Det är en sak som jag personligen inte känner till. Jag kan gärna se över om det är så och om det finns någon möjlighet att åtgärda det.

Fru talman! Lars Moquist har frågat miljöministern om han har för avsikt att närmare utreda och också föreslå åtgärder för en ytterligare begränsning -- kanske halvering -- av djurbeståendet på Öland för att därigenom bryta miljöförstöringen av närmiljön på Öland. Lars Moquist har vidare frågat om miljöministern ämnar vidta åtgärder för att lägga fakta om vattenkvaliteten på bordet och därigenom möjliggöra åtgärder från samhällets sida för att åstadkomma tjänligt vatten för djur och människor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Problemet med nitratföroreningar av yt och grundvatten samt föroreningar av kust och havsvatten är ett sedan länge uppmärksammat miljöproblem särskilt inom jordbruksintensiva områden. Vattenkvaliteten är negativt påverkad i många jordbruksbygder bl.a. i Skåne, Västergötland och även på Öland. De geologiska förhållandena på Öland gör dessutom att grundvattnet är mer utsatt än i andra områden. Det särskilda program för miljöförbättrande åtgärder som vidtagits i jordbruket syftar just till att minska de problem som uppstått med bl.a. vattenkvalitet genom bestämmelser om begränsningar i djurtäthet, tider för spridning av stallgödsel, lagringskapacitet för gödsel samt rådgivning. I livsmedelslagstiftningen ställs krav på kvaliteten hos kommunalt dricksvatten. I foderlagstiftningen finns krav på vattenkvaliteten för livsmedelsproducerande djur. Däremot finns det i princip inga regler för vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Miljö och hälsoskyddsnämnden kan dock kräva att åtgärder vidtas om vattnet är så otjänligt att barn och djur kan komma till skada. Regeringen har nyligen tillsatt en särskild utredning med uppgift att se på hur hushållningen med grundvatten kan förbättras, och i detta arbete kommer även frågor om vattenkvaliteten att tas upp. Inom ramen för de miljöförbättrande åtgärderna i jordbruket har omfattande insatser gjorts på Öland, bl.a. utbyggnad av gödselvårdsanläggningar och rådgivning. Djurtätheten på Öland är inte bland de högsta i södra Sverige, och totalt sett kommer djurantalet heller inte att behöva ändras då reglerna om viss högsta djurtäthet träder i kraft i januari 1995. På enskilda företag kan det däremot komma att behövas förändringar. Länsstyrelsen skall se till att bestämmelserna i detta avseende följs. Enligt Arla ställs inga specifika krav på vattenkvaliteten på mjölkproducerande gårdar, i form av exempelvis gränsvärden för nitrat och nitritkväve, utöver de allmänna krav som finns i livsmedels och foderlagstiftningen. Arla har stränga krav på kvaliteten på mjölken, och dessa krav kommer i några fall att förstärkas genom införlivandet av EG:s bestämmelser. I EG:s bestämmelser på området, som är en del av tilläggsavtalet till EES-avtalet, ställs det krav på god mikrobiologisk status på vattnet. Dock finns inga gränsvärden för nitrat och nitritkväve. Det är riktigt att ett privat bolag har erbjudit mjölkproducerande bönder kostnadsfria analyser av konsumtionsvatten. Dessa analyser har alltså inte utförts i offentlig regi, och någon offentlighetsprincip vad avser analysresultaten är sålunda inte tillämplig. Det ligger självklart i den mjölkproducerande bondens intresse att vattnet är av en god kvalitet. Mitt svar till Lars Moquist är därför att vi i första hand bör se till att genomföra de åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruksmarken som riksdagen beslutat om och utvärdera hur effektiva de är. Om det från miljöskyddssynpunkt skulle krävas särskilda bestämmelser för Öland finns det enligt miljöskyddslagen möjlighet att utfärda lokala föreskrifter. Som jag tidigare nämnt är vattenförsörjningen ett kommunalt ansvar. Jag har fått veta att tekniska nämnden i Mörbylånga kommun på Öland håller på att projektera en utbyggnad av den kommunala vattenförsörjningen i syfte att förbättra vattenkvaliteten i områden, särskilt på östra Öland, där det finns problem med vattenkvaliteten.
Fru talman! Till att börja med får jag beklaga att jordbruksministern har slagit samman dessa båda frågor. Det gör att min taletid blir halverad. Det är inte så mycket att göra åt det. Sådan är tydligen ordningen. Jordbruksministern bekräftar mina farhågor och de farhågor som har angivits i Ölandsbladet och Barometern om vattenkvaliteten och förhållandena på Öland. Bakgrunden till min fråga är de artiklar som har publicerats i bl.a. tidningen Ölandsbladet om vattnets tjänlighet och om det finns anledning att åtgärda denna situation. Märkligt nog har vare sig representanter för jordbrukets organisationer eller enskilda jordbrukare reagerat på dessa artiklar. Många är dock oroade. Ingen bestrider att Öland har en av de högsta djurtätheterna i Sverige. Ingen bestrider heller att befintligt jordlager på stora delar av ön är mycket tunt och medför svårigheter att filtrera vattnet på ett bra sätt. Men grundvattnet påverkas också av annat, exempelvis luftföroreningar från Baltikum, där Ny demokrati vill åtgärda mycket vad gäller miljön. Länsstyrelsen i Kalmar har ingen förståelse för detta problem och hävdar, enligt pressen, att man vill ha fler djur för att bl.a. förhindra Allvaret från att förbuskas. Det är märkligt att Länsstyrelsen i Kalmar inte reagerar på de fakta som angivits i pressen och som har tagits upp av mig. Varför vill man inte publicera resultaten från de 235 vattenprover som tagits? Jag och många andra, både fastlänningar och ölänningar, är oroade över det som framförs i pressen. Att bönder är oroade över sin försörjning inser jag självfallet, men ett än större samällsintresse måste vara att hålla miljön ren och vattnet rent på Öland. Öland kan ju bli ett framtida semester och naturparadis för många människor. Bl.a. därför är miljöfrågan viktig. Jordbruksministern bekräftar de problem som jag pekar på, och en utredning är på gång. Enskilda jordbrukare har för dåligt vatten, och länsstyrelsen skall bevaka detta. Jag hoppas att man nu lyssnar på jordbruksministern. Kalmar i det här fallet?
Fru talman! Jag ser inget behov av ytterligare instruktioner utöver dem som redan finns i pågående program. Dessutom ser vi i regeringen, precis som jag inledningsvis sade, inte heller att djurantalet på Öland sammantaget sett skulle vara för stort. Men på Öland, precis som på andra ställen, måste man på enskilda gårdar i viss mån anpassa sig. Det kan också finnas anledning att när det gäller det som vi i Sverige bedömer som intensivt jämföra med andra delar av övriga Europa. I Sverige har vi alltså mycket hårdare krav vad gäller djurhållningen. I Sverige tillåts normalt inte mer än 1,5 djurenheter per hektar. Detta är ett tak för Sverige. Exempelvis EG, med sina lösare bestämmelser har 1,5 djurenheter som gräns för det extensiva jordbruket. Det svenska jordbruket skulle mycket väl falla in i EG:s krav på extensivt jordbruk. Regeringen vill upprätthålla Sveriges höga krav. Men jag nämner bara detta som ett exempel på att vi i Sverige redan gått förhållandevis långt när det gäller att åtgärda de problem som Lars Moquist tar upp.
Fru talman! Självfallet bör man inte nödvändigtvis göra förändringar av djurbeståndet på hela Öland, men det hade jag inte heller önskat av en sådan här utredning. Men i pågående utredning kommer naturligtvis även denna fråga att ses över. Det är rimligt att länsstyrelsen och miljöenheten i Mörbylånga tar reda på resultaten av de 235 vattenproverna och följer upp frågan för att få vattnet tjänligt. Också läkare har nämligen påpekat att värdena vid enskilda provtagningar är alldeles för höga. En läkare i Kalmar har bl.a. talat om riktvärden och sagt att man inte bör ge spädbarn vatten som innehåller mer än 10 mg nitrat per liter. På Öland har värden på 55 mg per liter och högre uppmätts. Det är därför viktigt för människors hälsa att se till att den mjölk som produceras hålls inom gällande värden. Den här frågan bör kanske även Livsmedelsverket kopplas in på.
Fru talman! Den provtagning som är gjord är helt privat gjord, av jordbrukarnas eget intresse. Man kan inte förelägga dessa jordbrukare att offentliggöra analysresultaten. Däremot kan jag delvis instämma beträffande synpunkten att det är viktigt att få reda på hur det förhåller sig. Såvitt jag förstår är Mörbylånga kommun, som det i huvudsak gäller, involverad i att ta reda på det. Jag delar Lars Moquists uppfattning att man naturligtvis skall leva efter de rekommendationer som finns för nitrat och nitrithalter i vatten, i synnerhet när det gäller spädbarn. För höga halter kan också innebära problem för djur. Dock torde det inte vara någon risk, såvitt jag förstår, att det här överförs på produkten, i det här fallet mjölken. Mjölkkonsumenterna kan känna sig fullständigt lugna.
Fru talman! Jag håller inte med om att vattenproverna är en sak mellan den enskilde lantbrukaren och Mjölkbedömningens Service AB, som analyserat dessa prover. Det är väl litet skillnad om det skulle ha varit en enskild lantbrukare som begärt en sådan här undersökning för sin del. Men här har det gjorts en uppföljning i ett stort antal lantbruk. Det är inte heller nödvändigt att publicera vilken gård som har viss halt av nitrit och nitrat. Resultaten borde i stället publiceras statistiskt, så att både kommunen och länsstyrelsen blir medvetna om problemet och kan åtgärda det. När man läser de uttalanden som kommer från Mörbylånga kommun och länsstyrelsen får man en känsla av att problemet egentligen helst sopas under mattan. Människors oro blir ju än större, om man ser att ingen vill åtgärda det och inte heller prata om det.
Fru talman! Såvitt jag kan förstå av det som sagts och gjorts från Mörbylånga kommuns sida, som nu projekterar en utbyggnad av vattenförsörjningen för att förbättra den, i synnerhet där det är problem, visar att man inte avser att sopa problemet under mattan. Det visar i stället att man arbetar med problemet. Samhället kan visserligen säkert vara intresserat av ett forsknings och analysresultat. Men om enskilda jordbrukare, som för sin produktions skull tar reda på sådant här, vill lämna ut resultaten är deras sak att ta ställning till. Formellt sett, har vi från samhällets sida ingen rätt att kräva en sådan utlämning. Jag tycker också att det skulle vara roligt att få reda på resultatet, men formellt sett kan regeringen inte kräva att den typen av analyser skall offentliggöras.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig dels när ersättningarna med anledning av arbetet med utrotning av tuberkulos hos hjortdjur i vissa fall kan slutregleras, dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att lösa de problem som kan uppstå när hjortar som hålls på omställd mark drabbas av tuberkulos och bedömning skall göras om omställningen skall godkännas eller ej. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I maj 1991 påvisades för första gången i Sverige tuberkulos i ett hjorthägn. Därefter har ytterligare några tuberkulosinfekterade hjorthägn påvisats. Bekämpningen av sjukdomen sker med stöd av epizootilagen och har skett genom att alla djur i infekterade hägn har avlivats och destruerats. Frågor om ersättning vid bekämpande av sjukdomar enligt epizootilagen prövas av Statens jordbruksverk. Som jag redovisade i ett frågesvar i riksdagen i maj i år, har Jordbruksverket uppgett att i de delar som avser ersättning för avlivade djur, kostnader i samband med avlivning och smittrening m.m. har utbetalning skett tämligen snart efter det att ansökan om ersättning kommit in till verket. Det har dock funnits svårigheter vid bedömningen av storleken på ersättningen för produktionsbortfall, bl.a. på grund av att praxis saknas eller är tämligen ringa på området. Som svar på frågan om när ersättningarna i det första och det andra fallet av tuberkulos hos hjort kan slutregleras kan jag meddela att när det gäller det första fallet har Jordbruksverket fattat beslut i ärendet i början av juli 1993. Beslutet har dock överklagats till kammarrätten. När det gäller det andra fallet har Jordbruksverket angett att beslut kommer att fattas inom kort. När det gäller Ingvar Erikssons andra fråga är det länsstyrelserna som beslutar när det gäller godkännande av en omställningsåtgärd. Om det vid omställningsperiodens slut visar sig att en jordbrukare inte varaktigt har ställt om åkermark såsom avtalat, har länsstyrelsen möjlighet att sänka återbetalningskravet om man anser att det är oskäligt att återkräva hela beloppet. Det finns också möjligheter för länsstyrelsen att förlänga omställningsperioden för den enskilde så att åtgärden kan godkännas senare. Om länsstyrelsen beslutar att åkerkrav ändå skall ställas kan detta överklagas till Jordbruksverket. Om kravet ändå står fast kan jordbrukaren ansöka om ersättning enligt epizootilagen. Mot bakgrund av detta finner jag att nuvarande regler uppfyller de krav som bör ställas.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på mina frågor. Det är beklagligt att de skulle behöva ställas. För det första är det djupt otillfredsställande att det skall behöva ta så lång tid, som upp till två år, innan slutreglering av ersättningar på grund av angrepp av TBC i hjorthägn kunnat ske. För det andra har vi frågan om principerna. Det har naturligtvis varit svårt att få fram principer som är lämpliga i dessa fall. Jordbruksministern säger här att det har varit svårigheter i bedömningen av storleken på ersättningen i fråga om produktionsbortfall på grund av att det saknas praxis på området. Jag håller gärna med om att detta är beklagligt. När det gäller det första fallet har jag fått svaret att ärendet har överklagats. Jag har förståelse för att det kan ta tid. I fråga om det andra fallet utlovas att besked skall ges inom kort. Är det en vecka, en månad eller ett halvår? Den andra frågan gäller omställningsmarken. Frågan är föranledd av att myndigheterna i vissa fall har gjort olika bedömningar. Lantbruksnämnder och länsstyrelser har också haft delade meningar. Jag tycker att det är djupt beklagligt när man ger olika besked. Det skapar bara oro och osäkerhet. Här måste jordbruksministern se till att det skapas klarhet. Jag är inte riktigt nöjd med svaret att de regler som finns uppfyller de krav som bör kunna ställas. Det är viktigt att ha ett övergripande ansvar. Det har i allt att döma Jordbruksverket. Är inte jordbruksministern beredd att göra något mer? Situationen är otillfredsställande.
Fru talman! Jag beklagar också att det tar så lång tid. Vi arbetar fortfarande med de första ärendena av denna karaktär. Vi diskuterar nu det första och det andra fallet av tuberkulos i hjorthägn. Det illustrerar det rimliga i att det inte finns någon vana eller praxis sedan tidigare. Vidare frågar Ingvar Eriksson vad jag menar med ''inom kort''. Principiellt brukar jag vägra att svara på den typen av frågor. Men nu tror att jag har tillräckligt på fötterna för att säga att det handlar om en mycket kort tid -- det bör i varje fall vara kortare än en månad. Ingvar Eriksson tar upp frågan om eventuell återbetalning. Det är många saker som är ovissa. Regeringen har, som Ingvar Eriksson väl känner till, i den övergripande frågan föreslagit en ändring, som dock riksdagens jordbruksutskott har avvisat. Debatten kommer väl i morgon. Då får vi se hur det går med den aspekten. I dag går det egentligen inte att bedöma hur det kommer att se ut vid sluttidpunkten för omställningen, nämligen den sista juni 1996. Därför går det inte heller att säga att de bestämmelser som finns i dagens system skulle vara olämpliga. Om en hjortägare blir tvungen att slakta ner de hjortar som skulle gå på den omställda marken, ligger ett återbetalningskrav -- om det inte regleras på annat sätt -- inom ramen för det produktionsbortfall som skall betalas med stöd av epizootilagen. Det finns alltså en extra ventil i det sammanhanget.
Fru talman! Jag tackar för beskedet i fråga om ersättningarna. Jag hoppas att det stämmer denna gång. Vidare har vi den andra frågan om omställningsmarken och dess status. Det gäller det sammanhanget när en mark och hägnägare drabbas av att han tvingas slakta ut djuren. Då är det allvarligt. Han har nog med bekymmer med förhållandet att han får slakta ut djuren och att det blir ett inkomstbortfall. Det är dessutom djupt otillfredsställande när han har ett hot hängande över sig om att drabbas av återbetalningsskyldighet på denna mark som ligger i omställning. Jag är medveten om den situation som råder i riksdagen i denna fråga. Men jag är ändå angelägen om att jordbruksministern gör något extra för att kunna medverka till att ägarna som drabbas så hårt får besked om att hänsyn kommer att tas till dessa problem vid den slutliga bedömningen. Det är orimligt att vänta ända till 1996. Oron är tillräckligt stor redan nu. Jag tycker att man bör kunna få ett bättre besked.
Fru talman! Grundprincipen i epizootilagen är att när en åtgärd vidtas för att en djurägare har drabbats av att en smittsam husdjurssjukdom inträffat skall han hållas skadeslös, dvs. han skall ha ersättning för både de djur som måste slaktas och den produktionsförlust som utslaktningen förorsakar. I fallet med omställningen blir bilden naturligtvis något mer komplicerad. Jag kan ha förståelse för att man kan ha svårigheter att tolka precis vad som skall gälla. I det här fallet är faktiskt ersättningen för omställd mark en del av jordbrukarens intäkt. I det sammanhanget bör detta betraktas som just så, och därmed skall det finnas stöd i epizootilagen. I de fall som nu finns ser jag att det är stor skillnad mellan vad som å ena sidan begärs av jordbrukarna som ersättning för produktionsbortfall och å andra sidan vad som i det första fallet har godkänts av Jordbruksverket. Jag förstår att det kommer att bli en debatt under en viss tid innan det blir klarhet i vad som skall gälla.
Fru talman! Jag tackar för beskedet. Jag förstår att jordbruksministern är positivt inställd till att göra vad som är möjligt för att skapa minsta möjliga bekymmer för dem som drabbas på detta allvarliga sätt på grund av TBC i hjorthägnen. Det är också tillfredsställande att epizootilagen har inriktningen att den skadelidande inte skall drabbas hårt utan att samhället har en skyldighet att ställa upp. Det finns en annan fråga som jag inte har hunnit med. Det gäller frågan om att det finns olika bedömningar av vilka djur som skall få finnas i ett hägn på omställningsmark. Det är otillfredsställande. Det är också en fråga som borde klarläggas. Jag anser att om en djurhållning inte bidrar till att skapa överskott skall man få godkänt för den djurhållningen. Det är viktigt att ha ett så öppet landskap som möjligt. Därför ber jag jordbruksministern att ta också denna fråga på allvar.
Fru talman! Min bedömning är att de regler vi har för närvarande är tillräckliga. Det hindrar inte att man under resans gång fortlöpande måste se att det hela fungerar. Än så länge ser jag inga tecken på att det inte skulle vara fallet. Jag är naturligtvis beredd att hålla ögonen öppna för alla nödvändiga förändringar under den tid vi har kvar av omställningsperioden.

Fru talman! John Andersson har, mot bakgrund av vissa bojkottåtgärder mot skogsavverkning i Vilhelmina allmänningsskog, frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att garantera näringsfriheten i landet och att hålla både allmänningsdelägare och företag skadeslösa. Rätten till enskilt ägande och friheten att starta och driva företag är sådana grundläggande fri och rättigheter som enligt regeringens uppfattning bör ha grundlagsskydd i förhållande till det allmänna. Vad John Andersson tycks efterlysa är emellertid ett annat och vidare skydd för en fri näringsutövning, nämligen att företag skall, genom specifikt näringspolitiska medel, fredas från ekonomiska effekter av aktioner, opinioner och bojkotter från utomstående ideella organisationer. Ett sådant näringspolitiskt skydd skulle enligt min uppfattning föra alltför långt och berör i grunden en annan grundläggande demokratisk rättighet, nämligen rätten att fritt föra fram åsikter och bilda opinion. Inskränkningar i denna grundläggande rättighet kan endast komma i fråga i undantagsfall och under de förutsättningar som anges i regeringsformen. Eventuella tvister mellan enskilda parter i ett särskilt fall är en fråga för de allmänna domstolarna och inte för regeringen. Jag ser från näringspolitiska utgångspunkter ingen anledning för regeringen att vidta någon åtgärd i frågan.
Fru talman! Jag får först tacka för svaret på frågan. Jag vill understryka att jag aldrig har ifrågasatt och heller inte kommer att ifrågasätta den demokratiska rättigheten att fritt föra fram åsikter och bilda opinion. Jag menar inte att det skall göras några inskränkningar därvidlag. Vad jag har pekat på är resultaten av osakliga kampanjer från vissa organisationer och sammanslutningar. Jag anser inte att det här är fråga om en tvist mellan enskilda parter. Man har i detta fall följt alla lagar och förordningar och även gått mycket längre än vad lagen föreskriver, men man har ändå blivit utsatt för en sådan kampanj att man får svårigheter att sälja sitt virke. Det räcker inte heller med att dessa organisationer har agerat. När äganderätten hotas rusar regeringen själv till genom att utse en förhandlingsman som talar om att byta eller köpa in marken i fråga. Det kan väl inte vara någon skillnad mellan lägen där enbart enskilda ägare berörs och lägen där, som i detta fall, 900 personer kollektivt äger marken. Detta är en viktig principfråga. Det handlar om rätten att bedriva en viss verksamhet. Det är ju tveksamt om det i det här fallet finns möjlighet att dra saken inför domstol. Då kommer vi åter in på frågan om rätten att fritt framföra sina åsikter och att bilda opinion. Några åtgärder måste väl kunna vidtas för att hålla dem som nu drabbas -- trots att de har följt alla lagar och förordningar
Fru talman! Konsumenter eller andra har alltid möjligheter att genomföra bojkotter mot en vara som man av det ena eller andra skälet ogillar. Man har en medborgerlig rättighet att göra detta. Självfallet uppstår därmed en form av tvist, i det här fallet med den part som producerar varan, skogsallmänningen. Jag kan inte inse att detta är något som regering eller riksdag skall ingripa mot. Det gäller vilja, känsla och opinion i frågan om köp av denna typ av produkter. Framför allt vill man att sådan här avverkning inte skall ske och att det tydliggörs vilka som köper produkterna.
Fru talman! Jag kan inte hålla med näringsministern. I ett fall där man har följt alla lagar och förordningar och även gått mycket längre än vad de föreskriver borde väl regeringen kunna redogöra för sakförhållandena för de utländska organisationerna. Generaldirektörerna för både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har skrivit till organisationer ute i Europa och försökt förklara vad det egentligen handlar om. I stället häller regeringen bensin på brasan genom att skicka upp en förhandlingsman till området och legitimerar de osakliga uppgifterna genom att försöka köpa eller byta in skogsområdet. Regeringen har inte varit neutral utan har ställt sig bakom kampanjen för att försöka få stopp på en fullt laglig hantering i Vilhelmina fjällområde.
Fru talman! Jag är fullständigt övertygad om att skogsallmänningen har följt alla de lagar och regler som gäller. Det finns många som gör det men som ändå råkar ut för olika typer av konsumentgrupper som agerar mot producentens sätt att arbeta. Jag kan förstå reaktionen inom den avverkande gruppen, att man anser sig orättvist behandlad, men det kan inte åligga regeringen att ingripa mot denna aktion och att försöka förklara läget för dem som vill genomföra konsumentbojkotten, utan den dialogen måste föras mellan parterna. Man måste där försöka förklara vad man gör.

Fru talman! Men det handlar nu, näringsministern inte enbart om konsumentgrupper. Det oroväckande är att regeringen hoppar in och försöker byta till sig eller köpa in marken. Man ger helt felaktiga signaler. I stället för att försvara Vilhelmina allmänning, som har följt alla lagar och förordningar, vill man förstatliga eller byta in området. Det handlar här alltså inte om konsumentgrupper utan om att självaste regeringen, som i regeringsdeklarationen angav att man skulle slå vakt om äganderätten, agerar på detta sätt.
Fru talman! Vi slår vakt om äganderätten, och förhandlingsmannen skall inte alls ägna sig åt några förstatliganden. Domän AB bedriver kommersiell verksamhet och fattar helt självständiga beslut. Jag förutsätter oreserverat att Olof Johanssons avsikt med insättandet av förhandlingsmannen är att försöka bilägga en tvist, att lösa upp knutar och underlätta problemets lösning, inte något ställningstagande i övrigt. Därutöver är det i mycket stor utsträckning upp till skogsallmänningen själv att förklara för sina belackare vad man gör, att man följer lagar och förordningar och även tillgodoser högt ställda krav på miljöhänsyn i samband med avverkningen.
Fru talman! Det handlar här inte om Domän utan om skogsallmänningen. Näringsministern säger att det är upp till skogsallmänningen att försöka förklara för kampanjgruppen och andra hur det ligger till med avverkningen. Men skogsallmänningen kräver att också få stöd av regeringen, eftersom man har följt alla lagar och förordningar. I stället finner man att regeringen försöker att byta eller köpa in detta område. Ägarna är inte intresserade av att sälja eller byta bort denna mark. De är intresserade av att få fortsätta att bedriva en verksamhet vilken man har hållit på med i 80 år och i vilken man hela tiden har följt alla lagar och förordningar. De är inte intresserade av en förhandlingsman från regeringens sida.
Fru talman! Vad först beträffar Olof Johanssons förhandlingsman är jag fullständigt förvissad om att Olof Johansson med dennes insättande har försökt att hjälpa till att lösa problem, absolut ingenting annat. Finns det inte förutsättningar för förhandlingsmannen att komma fram till något resultat, får man konstatera att sådana inte föreligger. Det är inte fråga om att försöka förstatliga, förhindra eller försvåra utan om att försöka lösa problem. När vidare en näringsidkare, som t.ex. denna skogsallmänning, har problem med att förklara att de egna produkterna är bra, måste det vara näringsidkarens uppgift att förklara läget för dem som vill genomföra köpbojkotter, oavsett om de är konsumenter eller tillhör andra grupper. Det är inte en uppgift för regeringen att förklara för konsumenterna att en näringsidkares produkter är bra eller att just dessa skall köpas. Den skall utfärda lagar och förordningar som skall följas, och det har skogsallmänningen också gjort. Sedan är det ett fritt val för konsumenter och näringsidkare. Det gäller här både vilka produkter som skall produceras och vilka man är beredd att köpa. Det råder yttrandefrihet för synpunkter på det ena eller det andra, även om lagar och förordningar har följts.
Fru talman! Jag är mycket förvånad över näringsministerns deklaration i det senaste inlägget. Jag håller inte alls med honom. Det kan icke vara enbart allmänningens uppgift att föra ut en sådan information. Det är en omöjlig uppgift. Det handlar här inte bara om allmänningen. Domänverket har slutat med hela sin verksamhet inom detta område på grund av den osakliga opinion som har drivits fram. Det handlar till syvende och sist om att en död hand läggs över inlandet. Det är väl en näringspolitisk synpunkt som näringsministern måste ta hänsyn till.
Fru talman! Det är fritt fram för varje skogsägare som följer lagar och förordningar att göra vad som går att göra inom ramen för dessa lagar och förordningar. Jag är övertygad om att delägare av skogsallmänningen följer dessa. Även om man har svårigheter att sälja sina produkter på grund av att det finns reaktioner från konsumenter eller andra grupper mot att köpa de produkter man producerar har de självfallet full frihet att bedriva sådan aktion. Man kan ha olika synpunkter på det lämpliga i detta. Men det är den debatten och den diskussionen som måste föras. Varje näringsidkare måste alltid övertyga sina konsumenter om att det är just hans produkt de skall köpa. Det gäller faktiskt även i det här fallet.
Fru talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att offentliga organ medverkar i annonsering för vissa produkter. Bakgrunden till frågan är den roll SIS -- Standardiseringskommissionen i Sverige har haft vid framtagningen av en annons för ett tvättmedel som är märkt med den officiella nordiska miljömärkningssymbolen, en stiliserad svan. Konkurrensen mellan företagen måste ske på lika villkor, och det måste finnas möjligheter för nya företag att komma in på marknaden. Regeringen har beslutat eller överväger en rad åtgärder med syfte att få tydliga och fasta spelregler för aktörerna på marknaden. Jag skall i det här sammanhanget inte nämna den nya kraftfullare konkurrenslagen och den översyn av marknadsföringslagen som bereds i regeringskansliet. Jag håller med Inga-Britt Johansson om att offentligt stöd inte bör vara konkurrenssnedvridande. Det är något som löpande måste uppmärksammas vid tillsynen av konkurrensen från det allmännas sida. Inom ramen för den gällande lagstiftningen är det en uppgift för ansvariga myndigheter att beivra överträdelse. Men det måste också prövas om reglerna i sig är lämpliga. Jag kan nämna att Konkurrensverket nu har ett projekt som granskar de effekter på konkurrensen som visst statligt stöd kan föra med sig. Den avregleringsdelegation som på regeringens uppdrag skall ta fram ett avregleringsprogram och verka för att det genomförs lägger i begreppet avreglering även offentliga åtgärder som bidrag och subventioner. Syftet med den nordiska miljömärkningen är att stärka företagens vilja och marknadsmässiga förmåga att utveckla och marknadsföra mindre miljöbelastande produkter. Detta bidrar till en hållbar ekonomisk och miljömässig utveckling. Staten har från nu möjligheter att styra verksamheten, dels genom det avtal man har med SIS, dels genom det regleringsbrev i vilket regeringen årligen anger villkoren för verksamheten. Konkurrensaspekterna beaktas givetvis i de nämnda sammanhangen.

Fru talman! Karin Starrin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att riksdagens beslut om nyföretagarlån skall efterlevas. Frågan gäller möjligheten att få lån på mindre belopp än 100 000 kr. Näringsutskottet anförde i sitt betänkande att målgruppen bör vara personer som avser att starta företag över en viss storlek. Utskottet menade samtidigt att det bör finnas en viss flexibilitet i tillämpningen så att lägre belopp än 100 000 kr i vissa fall skall kunna beviljas. Riksdagen gjorde dock inte något uttalande i denna fråga. Beslut i ärenden om nyföretagarlån fattas i enlighet med förordningen om finansiering genom stiftelsen Industri och nyföretagarfonden. Enligt förordningen krävs särskilda skäl för lån på lägre belopp än 100 000 kr. Ett av skälen för denna ordning är att kostnaden för att handlägga ett litet ärende blir relativt sett hög. Enligt uppgift har Industri och nyföretagarfonden hittills i cirka tio fall lämnat nyföretagarlån på belopp som understiger 100 000 kr. Fonden uppger att möjligheten att lämna sådana små lån har utnyttjats i högre grad under senare tid och att avsikten är att i framtiden ytterligare ta till vara denna möjlighet under förutsättning att övriga kriterier för lån är uppfyllda. Dessutom har även de regionala utvecklingsfonderna sedan den 15 mars i år möjlighet att lämna nyföretagarlån på motsvarande villkor. För utvecklingsfonderna gäller dock ingen begränsning nedåt av beloppets storlek. Dessutom kan fonderna -- i motsats till Industri och nyföretagarfonden -- lämna lån även till företag som inte bedrivs som aktiebolag. Regeringen införde dessa flexibla regler för utvecklingsfonderna för att underlätta etableringen av relativt små företag i samband med bl.a.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Min fråga var: Vilka ågärder är näringsministern beredd att vidta för att få i gång fler litet mindre lån? När jag tolkar det här svaret finner jag att näringsministern egentligen inte är beredd att vidta några ytterligare åtgärder. Jag är inte nöjd med det svaret. Jag tycker att det känns som om de riktigt små och medelstora företagen nu har fått en tilltro till den här regeringens politik, till att vi prioriterar de små och medelstora företagen och nystart av företag. Det gäller inte minst i hela diskussionen om omvandling av den offentliga sektorn. Där kommer också de kvinnliga företagarna in. Jag tycker att vi skall leva upp till detta och verkligen stimulera till att riktigt små företag startas. Jag åker runt till många näringslivskontor ute i kommunerna, och hela tiden nås jag av signalerna att just den här möjligheten att få del av nyföretagarlånen inte finns. Är näringsministern medveten om att det är den här uppfattningen som råder ute i kommunerna, att nyföretagarlån inte får beviljas med mindre än att det gäller 100 000 kr? Det är ganska betydande belopp, inte minst för kvinnor, som jag känner speciellt för. Jag vill gärna att kvinnor vågar starta företag. Det är ganska stora belopp för dem att låna upp, eftersom det underförstått är fråga om 30 %, alltså nivåer på Jag vill ha ett förtydligande av om näringsministern är nöjd med nuläget.
Fru talman! Ja, jag är nöjd när det gäller Industrioch nyföretagarfonden. Den skall syssla med nya produkter med längre utvecklingstid. Den skall syssla med snabbväxande företag som kräver mer kapital. Det är ganska specialiserad verksamhet som får en kvalificerad bedömning. Sedan öppnar vi möjligheten för utvecklingsfonderna att med ett mycket starkt decentraliserat kontorsnät kunna lämna den här typen av nyföretagarlån ute i länen. Där har man betydligt bättre personkännedom, kan ha enklare hantering för små lån och därmed hålla nere hanteringskostnaden. Typen snabbväxande företag eller nya produkter kräver mer teknisk kompetens och annat i en längre beredningsprocess. Utvecklingsfonderna skall dessutom -- det är det förslag som ligger i riksdagen -- få slippa inleveranser till statskassan. De har därmed en mycket stark likviditet i dag och en stor möjlighet att kunna lämna nyföretagarlån även på mycket små belopp. Därmed kan de starkt bidra till nyföretagandet i landet. Jag delar helt Karin Starrins uppfattning att det finns ett mycket stort nyföretagarbehov. Det finns starka intressen, som vi ser både hos nyföretagarcentrumen och av de starta-eget-bidrag som de som går utan arbete kan få via arbetsförmedlingarna.
Fru talman! Två förtydliganden utifrån att vi är helt överens om att vi måste få i gång ytterligare nyföretagande och även riktigt små företag, dit jag räknar dem som är enmansföretag. Näringsministern nämnde ordet produkter. Skall jag tolka det som att de här lånen enbart beviljas till producerande företag? Jag vill absolut inte tolka riksdagens mening på det sättet. Alla småföretag och nyföretag skall kunna inberäknas i detta. Det gäller inte minst den ökande tjänstesektorn. Den kommer in i bilden nu när vi håller på att omvandla den offentliga sektorn. Det andra förtydligandet gäller detta att prövningen av de här lånen görs regionalt. Det var klart sagt i riksdagens behandling att prövningarna skulle göras på utvecklingsfonderna i länsstyrelserna. Har jag missförstått detta?
Fru talman! När det gäller den sista frågan görs prövningen delvis lokalt och delvis centralt beroende på att det finns både en industrifond och nyföretagarfond. Industrifonden sysslar framför allt med nya tekniska produkter enligt sitt ursprungliga syfte. Själva nyföretagarfondsdelen -- som är den nya delen som tillfördes -- sysslar med nya företag. Ungefär 40 % av de beviljade ansökningarna kommer från industriföretag. 30 % kommer från tjänsteföretag och 30 % från handelsföretag. Det är med andra ord ganska stor spridning bland snabbväxande företag. Det är de större snabbväxande produkterna eller företagen som de skall jobba med. Till de mindre företagen, enmansföretagen och företagen med några få anställda, som Karin Starrin nämner, har utvecklingsfonderna stor möjlighet att lämna mindre nyföretagarlån för att underlätta starten. De kan hjälpa till med bedömningar och snabbt vara på plats med rådgivning. Det finns även möjligheter att göra den här beredningen via andra organ.
Fru talman! Kan jag tolka näringsministerns svar på det sättet att näringsministern också vill medverka till att vi får ut bättre information om hur dessa nyföretagarlån skall kunna användas? Pengarna skall arbeta direkt ute på marknaden. Jag tycker att det är vår uppgift att se till att det verkligen finns pengar så att vi får i gång sysselsättningar på olika sätt. Då måste vi också få förändringar i de riktlinjer som Industri och nyföretagarfonden nu ger ut. Jag accepterar inte att det enbart står i deras föreskrifter att lägsta lånebelopp är 100 000 kronor.
Fru talman! Jag tror inte att det finns något fel i instruktionerna till Industri-och nyföretagarfonden. Den skall inte syssla med de minsta lånen. Det har utvecklingsfonderna stor kapacitet och större kompetens att göra. De skall syssla med de mest snabbväxande och de mer komplicerade produkterna där det behövs annan kompetens, förutom den lokala. Det är därför uppdelningen finns. Jag delar däremot uppfattningen att utvecklingsfonderna kan göra mer när det gäller mindre nyföretagarlån till tjänsteföretag. Det är detta vi syftar till i den utvecklingsfondsproposition som har lämnats. Vi vill vässa utvecklingsfonderna. Vi har sett att alltför många av dem har sysslat med bankinlåning på sin lånefond. De har alltför litet sysslat med utlåning till nya företagare, nya produkter och nystarter av olika slag.
Fru talman! Min slutsats blir att vi har ett gemensamt ansvar att se till att dessa 2,6 miljarder kan verka så effektivt som möjligt ute på marknaden. Dit räknas även de riktigt små företagen, även företag med kvinnliga initiativtagare. Där måste vi hjälpas åt, med näringsministerns goda minne, för att se till att även utvecklingsfonderna ger dessa instruktioner så att näringslivskontor etc. som fungerar som länkar verkligen får kännedom om denna möjlighet.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det finns ett gemensamt ansvar. Reformeringen av utvecklingsfondernas syssla syftar bl.a. till detta, dels att få ett ökat företagarinflytande i utvecklingsfonderna, dels att utnyttja deras lånefond väsentligt bättre än vad som har skett. Ungefär halva lånefonden har stått på bankinlåning i stället för att vara ute och jobba i företagen. Jag delar också uppfattningen att det behöver beviljas fler nyföretagarlån, gärna med mindre belopp. Men då skall det också vara rätt beslut på rätt ställe. Stora beslut skall fattas centralt, där man måste ha en ökad kompetens. De mindre lånebesluten skall ligga på regional nivå så nära låntagaren som möjligt, så att det blir så enkelt som möjligt.

Fru talman! Ulrica Messing har frågat mig om jag har för avsikt att lämna ett lagförslag om registrerat partnerskap till riksdagen. Partnerskapskommittén till mig ett betänkande med förslag till bl.a. en lag om partnerskap. Enligt den föreslagna lagen skall partnerskap ingås mellan två personer av samma kön. Ett partnerskap skall -- med vissa undantag -- ha samma rättsverkningar som ett äktenskap. Partnerskapskommitténs betänkande skall nu remissbehandlas i sedvanlig ordning. Först därefter blir det aktuellt för regeringen att ta ställning till kommitténs förslag.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. För mig är detta en i allra högsta grad ideologisk fråga. Jag tycker att det handlar om synen på människor, om människors lika värde och om att alla människor skall ha samma möjligheter och villkor att leva sitt liv. Det är därför som jag är intresserad av statsrådets fortsatta agerande. Jag reagerar mot att en del människor och organisationer i det här samhället tycker sig ha mandat att välja ut och godkänna vissa människor. De vill välja ut vilka som är tillräckligt goda och duktiga för att få vara med i gemenskapen. Jag tycker att utredningen kring registrerat partnerskap gör en viktig markering i sitt betänkande där det handlar om alla människors lika värde. Kärlek är den man väljer att älska och leva med. Därför frågar jag statsrådet om hon avser att lämna ett lagförslag om registrerat partnerskap när remisstiden är över. Jag tycker att det är en viktig markering. Det må vara en sak att enskilda föreningar har möjlighet att välja ut de människor som de tycker är tillräckligt bra för att få vara med. Men det är ju inte ett sådant samhälle vi vill ha. Jag tycker att vi måste ta ställning politiskt och visa detta. Frågan är om vi skall underlätta för medborgarna att leva det liv de väljer att leva eller om vi skall försvåra det. Det är därför som jag är intresserad av statsrådets fortsatta agerande.
Fru talman! Vi skall remissbehandla detta i sedvanlig ordning, som jag sade. Det vore fel av mig att på det här stadiet öppet deklarera vilken inställning regeringen kommer att ha i frågan. Det är ju inte jag som lämnar ett lagförslag till riksdagen. Det är regeringen som lämnar ett lagförslag till riksdagen.
Fru talman! Detta är en viktig politisk fråga. Det är konstigt om representanter för regeringen inte har åsikter om huruvida det är rätt och riktigt att ha en lag om registrerat partnerskap eller inte. En del andra nordiska länder har detta, och fler kommer antagligen att få det. Nu finns det ju ett ganska konkret förslag från kommittén som skulle kunna läggas fram som ett lagförslag.
Fru talman! Jag tänker inte deklarera någon uppfattning i den här frågan i dag. Jag kan bara hänvisa till att vi avvaktar remissbehandlingen. Sedan kommer ett ställningstagande.

Fru talman! Karl Gustaf Sjödin har frågat mig om regeringen kommer att medverka till att undanröja uppkomna hinder för Finanspolisen att verka enligt de syften som är tänkta för dess verksamhet. Som Karl Gustaf Sjödin påpekar har riksdagen beslutat att det vid Rikspolisstyrelsen skall finnas en finanspolis med uppgift att uppdaga brott i samband med s.k. penningtvätt (bet. lagen föreskrivs en skyldighet för vissa företag, bl.a. banker, att till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt . Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Detta avses bli samtidigt med EES-avtalets ikraftträdande. Jag förmodar att de hinder Karl Gustaf Sjödin syftar på är ett beslut av Datainspektionen att avslå en ansökan från Rikspolisstyrelsen att få inrätta och föra ett personregister hos Finanspolisen. Inspektionen motiverade sitt beslut med bl.a. att det register av förspaningskaraktär som ansökan gäller skulle möjliggöra registrering och bearbetning av uppgifter om ett stort antal personer som på vaga grunder kopplas ihop med brottslighet. Enligt datalagen krävs det synnerliga skäl för att få registrera uppgift om att någon misstänks för brott. Inspektionen fann i sitt beslut att det inte förelåg synnerliga skäl. Beslutet har av Rikspolisstyrelsen överklagats till regeringen. Rikspolisstyrelsen har framhållit att Finanspolisen inte kan bedriva någon meningsfull verksamhet om Datainspektionens beslut ligger fast. Justitiedepartementet har låtit Finansinspektionen yttra sig i ärendet. När Rikspolisstyrelsen fått tillfälle att lämna sina slutliga synpunkter kan regeringen fatta beslut. Jag räknar med att så skall kunna ske före årsskiftet. Svaret på Karl Gustaf Sjödins fråga är alltså att frågan om tillstånd för ett inrättande av ett personregister för Finanspolisen för närvarande bereds i regeringskansliet och att jag inte kan föregripa regeringens ställningstagande.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för den information som givits. Jag har full förståelse för statsrådets argument här, dvs. att hon inte vill föregripa de förhandlingar som pågår mellan Finansinspektionen, Riksåklagaren och övriga inkopplade myndigheter. Däremot tycker jag att det är synd att statsrådet talar om förspaningsregister. Det ger en litet felaktig klang när det gäller det egentliga innehållet. Vad man är ute efter är ju ett underrättelseregister. Om jag inte är helt felunderrättad finns det i dag ett liknande register inom Interpol för utbyte av information. Jag är säker på att man har tittat på det. Förspaninsregister ger trots allt en litet annorlunda uppfattning om vad för typ av register det här är fråga om. I den interna debatten har benämningen antimaffiapolis använts. Jag tycker att den benämningen mera rättvist beskriver vad det är för typ av brottslighet som Finanspolisen skall ägna sig åt. Den utveckling som sker tenderar att resultera i att Sverige blir penningtvättarnas förlovade hemland. Därför är det, som jag ser saken, angeläget att regeringen överbryggar eventuella hinder. Det borde finnas synnerliga skäl för det, för att nu använda Datainspektionens formulering, därför att risken finns att den brottslighet som vi redan har urholkar det finansiella systemet och vårt bankväsende samt att så att säga brottsliga pengar omsätts till vita pengar inom den organiserade brottsligheten i Europa och världen i övrigt. Därför undrar jag om statsrådet vill medverka till att eventuella motsättningar kan överbryggas via Datainspektionen och, framför allt, genom den lagstiftning som finns.
Herr talman! Först vill jag erinra om att det är Datainspektionen som har använt ordet förspaningsregister. Jag har bara refererat vad Datainspektionen säger i sitt beslut. Regeringen är synnerligen angelägen om att motverka den här typen av brottslighet, vilken vi alla ju är mycket oroade över. Men sedan gäller det en avvägning mellan vad som kan göras för att motverka den här brottsligheten och frågan om den personliga integriteten. Det är ju den frågan som är uppe i det här speciella ärendet. Datainspektionen har gjort avvägningen att den personliga integriteten överväger. Nu har man överklagat till regeringen. Det är alltså regeringen som i sista hand skall besluta hur den här avvägningen skall göras.
Herr talman! Min avslutande fråga blir då: Är regeringen beredd att ta initiativ till en förändrad lagstiftning? Alla är ju överens om att det gäller en verksamhet som vi verkligen skall värja oss emot. Är alltså regeringen beredd att eventuellt diskutera en annan lagstiftning för att vi skall kunna komma till rätta med missförhållandena i detta sammanhang?
Herr talman! Datalagsutredningen har nyligen lagt fram sitt betänkande. På grundval av det betänkandet kommer vi ganska omgående att lägga fram vissa förslag. Sedan skall vi överväga vad som skall göras i fortsättningen. Som Karl Gustaf Sjödin vet är det fråga om ett område där den tekniska utvecklingen går mycket snabbt. Det innebär att man hela tiden måste följa vad som händer och vara beredd att ingripa med lagstiftning.

Håkan Holmberg har frågat mig vilka möjligheter som i dag finns för skolor, lärarhögskolor och lokala skolmyndigheter att ingripa mot lärare eller lärarstuderande som gör sig skyldiga till politiskt betingade brott eller i sin undervisning åsidosätter grundläggande demokratiska värderingar. Frågan är svår att besvara kort. I huvuddragen förhåller det sig emellertid på följande sätt. När det gäller lärare är det -- i de exempel som Håkan Holmberg ger -- väsentligen en arbetsrättslig fråga. Åsidosättande i tjänsten av bestämmelser i skollagen eller t.ex. i läroplaner kan ytterst ge saklig grund för uppsägning. Förhållanden utom tjänsten är en annan sak. Om förhållandena är mycket graverande så att förtroendet skadas kraftigt, kan emellertid också de få konsekvenser för anställningen. Praktiskt sett torde det i första hand ankomma på rektor att, som ledare av utbildningen, uppmärksamma sådant som kan ge anledning till inskridande från arbetsgivaren. Lärarstuderande har inte någon anställning. Deras privata förhållanden skall i princip inte påverka deras rätt att genomgå viss utbildning. Däremot kan de givetvis komma att bli underkända i utbildningsmoment, om de inte uppfyller kraven, t.ex. på uppträdande i praktikmoment. I den praktisk-pedagogiska delen av lärarutbildningarna är handledd praktik ett obligatoriskt inslag. Praktiken är avsedd att omfatta ungefär halva tiden av den praktisk-pedagogiska utbildningen.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag tycker är klarläggande och i stort vad jag hade förväntat mig och hoppats på. Skolan har naturligtvis ett ansvar -- i det här sammanhanget inte minst för att skydda t.ex. invandrarelever från hets och kanske direkt diskriminering e.d. från katedern. Risken att sådant inträffar är inte helt försumbar. Det finns antagligen exempel på att sådant har inträffat någon gång. Frågan har aktualiserats genom en händelse vid lärarutbildningen i Uppsala. Som skolministern klargör ålägger skollagen alla i skolan, alltså även lärare, att verka för grundläggande demokratiska värderingar och för att främja aktningen för allas lika värde. Jag vill dock understryka att det som skolministern säger om ''förhållanden utom tjänsten'' är mycket viktigt att hålla i minnet. Man kan ju faktiskt tänka sig situationen att en person som tillhör t.ex. en nazistisk våldsgrupp på fritiden attackerar flyktingar, judar eller någon annan grupp och på arbetstid får tillfälle att undervisa samma personer eller deras barn. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Det kan alltså mycket väl finnas förhållanden utanför tjänstetid som direkt kan göra en person olämplig att utöva läraryrket. Det kan ju också tänkas att risken finns att missförhållanden inte rapporteras på grund av att elever eller deras föräldrar fruktar repressalier från andra medlemmar i en sådan här våldsgrupp. I det aktuella fallet gäller det en grupp med medlemmar som varit inblandade i ganska brutala våldsdåd under de senaste åren. Jag vill ställa en fråga till, eftersom den möjligheten finns. Det gäller utbildningen. Det uppges nämligen att den aktuella personen i Uppsala under studiebesök har uppträtt i politisk uniform, något som är förbjudet enligt svensk lag. Jag vill alltså fråga: Anser skolministern att även den typen av uppträdande kan inräknas i vad som rimligen bör anses vara olämpligt för utövande av läraryrket?
Herr talman! Det är givetvis utomordentligt allvarligt om man bryter mot svensk lag vid ett studiebesök. Det är allvarligt om man bryter mot lagen över huvud taget. Man får utgå ifrån att ansvariga när sådant inträffar tar initiativ till sådant som bör hända, nämligen att det anmäls. Det är naturligtivs inte acceptabelt. Skyldigheten när det gäller att leda lärarstuderande och när det gäller att leda en skola handlar emellertid också om mindre graverande förseelser. Våra lärare skall vara föredömen för eleverna, och jag anser det vara väldigt viktigt att skolledningar och andra ser till att alla lever upp till de ambitioner som finns bl.a. i skollagen och i läroplanerna och som gäller den värdegrund vi arbetar med. Jag har i det här svaret velat understryka att en lärare som flagrant åsidosätter detta har dragit på sig skäl för uppsägning. Det är svårare när det handlar om sådant som sker utanför tjänsten, men även i sådana fall finns det anledning att vara uppmärksam, och även där finns möjligheter att skilja personer från tjänsten. Det är naturligtvis också viktigt att man inom utbildningarna informerar elever om vilka regler som gäller i de yrken som de skaffar sig en utbildning för. Den fråga som ställdes gällde direkt hur man kan skilja någon från utbildning och anställning. Jag kan då konstatera att vi i princip inte har några regler för vem som får studera vad på våra universitet och högskolor. De studerande kan emellertid i praktiska moment dra på sig sådan kritik eller uppträda på ett sådant sätt att det blir nödvändigt med åtgärder.
Herr talman! Jag tror att skolministern och jag har samma grunduppfattning om var gränserna rimligtvis går för vad en person, vare sig vederbörande tjänstgör som lärare eller genomgår lärarutbildning, rimligen kan få göra och inte göra för att bedömas som lämplig för läraryrket.

Herr talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att höja skolbibliotekens status i framtidens skola. Skolbiblioteken hör till de få områden som fortfarande regleras i grundskoleförordningen. I 1 kap. 4 § sägs att grundskolan skall ha lämpligt fördelade bibliotek och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. I propositionen om ny läroplan för grundskolan framhåller regeringen att föreskriften i grundskoleförordningen bör gälla också i framtiden och garantera att det i varje kommun finns minst ett bibliotek knutet till skolan där. Skälen för regeringens förslag är flera. Framför allt handlar det om att skolbiblioteken behövs för att stimulera elevernas lärande och självständiga sökande efter kunskap. Undervisningen förutsätter, i en tid med snabb kunskapsutveckling och komplexitet, god tillgång till referenslitteratur, tidningar, tidskrifter, m.m. Väl utvecklade skolbibliotek kan dessutom utgöra en naturlig och stimulerande mötesplats för elever och lärare. När det gäller frågan om utvecklingen av skolbiblioteken framgår av Skolverkets rapport med jämförelsetal för skolhuvudmän att mediankostnaden för bibliotek på grundskolan är Kostnaderna varierar dock starkt mellan kommunerna. Siffrorna säger emellertid ingenting om en eventuell samordning med folkbiblioteken och närheten till ett sådant bibliotek. Skolbiblioteken kan självfallet inte ses isolerade från kommunens samlade biblioteksorganisation. Av den anledningen kan man alltså inte med säkerhet säga att elevernas tillgång till bibliotek är sämre där satsningarna på just skolbibliotek är låga. Slutligen vill jag framhålla att det är kommunerna som har det fulla ansvaret för skolans verksamhet och därmed bestämmer mål och ambitionsnivå för skolbiblioteksverksamheten. Det kan dock rimligen inte råda något tvivel om fördelarna med att säkra undervisningens kvalitet genom satsningar på skolbiblioteken. De lokala förutsättningarna för att i skolan ordna skolbibliotek, möjligheterna till samordning av skolbibliotek och folkbibliotek m.m. är mycket olika i kommunerna. Jag utgår emellertid från att grundskoleförordningens bestämmelse och kommunernas intresse av ett effektivt resursutnyttjande tillsammans utgör en stabil grund för skolbiblioteksverksamhetens långsiktiga utveckling.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka skolministern för svaret. När jag lyssnade tyckte jag att det var alldeles utmärkt i början. Jag tror nämligen att vi är alldeles överens om målsättningen med skolbiblioteken. Också jag anser att skolbiblioteken är viktiga för skolverksamheten; bl.a. det är ju anledningen till att jag har ställt frågan. För mig är skolbiblioteket litet grand av ett hjärta i skolan. Här kan man mötas, man har en samlingsplats, och barn och ungdomar har tillgång till litteratur och tidskrifter av olika slag. Jag ställde min fråga av den anledningen att jag tycker att det har kommit alarmerande rapporter på det här området på sista tiden. Det har bl.a. visat sig att utlåningen på skolbiblioteken under det senaste året har sjunkit med 30 %. Det kan ju inte vara bra, även om man kanske i vissa delar av landet också har tillgång till ett folkbibliotek. En 30-procentig nedskärning i skolbiblioteken måste man väl som skolminister reagera på. Jag skulle vilja fråga: Hur reagerar Beatrice Ask inför de här uppgifterna? Ämnar skolministern vidta några åtgärder med anledningen av den här 30 procentiga nedskärningen i utlåningen?
Herr talman! Jag är besvärad över min okunnighet, men jag vet inte vilken rapport som ger den här redovisningen. Det Ingegerd Sahlström säger är naturligtvis allvarligt. Om utlåningen i skolbiblioteken har sjunkit med 30 % skall man dock inte kalla det en nedskärning, eftersom det också kan handla om elevernas attityder. Dess bättre visar den nationella utvärderingen från Skolverket att eleverna själva tycker att de på ett bra sätt klarar av att välja biblioteksbok att läsa för nöjes skull. De flesta eleverna tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att låna och läsa böcker, enligt den här nationella undersökningen. Det är visserligen så att de som läser bra tycker att det är viktigare än de som läser dåligt, men likväl finns det här ett positivt gensvar. När man däremot studerar hur mycket skolan arbetar med detta finner man i den nationella utvärderingen att var fjärde elev i andra klass inte ens har besökt skolbiblioteket. Det tycker jag är på tok för litet. Vi vet dessutom att eleverna genomgående har svårigheter att arbeta självständigt och lösa problem. Skall man möta det, vilket vi naturligtvis måste göra, handlar det om att ändra arbetsformerna i skolan. Väsentligt i det sammanhanget är att se till att det finns bl.a. skolbibliotek att arbeta i, eftersom det är just där man arbetar självständigt. I bl.a. de läroplansförslag som vi har lagt fram är vi också ganska skarpa på den punkten, även om vi inte uttryckligen talar om hur detta skall vara utformat och se ut. I Läroplanskommitténs förslag till kursplaner för svenska anges också som viktiga mål kravnivåer, dvs. vad man minst måste uppnå. För både årskurs fem och årskurs nio handlar det om att eleverna skall ha vana att använda sig av bibliotekens möjligheter. Jag tycker därför att vi gör en hel del saker. Samtidigt tror jag att både skolan och vi som föräldrar måste jobba intensivt för läsandet i en tid när så mycket annat konkurrerar om barnens tid.
Herr talman! Uppgifterna har jag fått bl.a. från Författarförbundet. Så sent som i förra veckan fattade vi ju här i riksdagen också beslut om ersättningen åt författare. I den proposition som regeringen hade skrivit kan man läsa om just att utlåningen har minskat på skolbiblioteken. Beslutet innebar också att vi -- om vi uttrycker det litet kallt -- sparade nästan en halv miljon i statsbudgeten. Jag tycker emellertid att det är litet synd att spara pengar på den viktiga grupp som barn och ungdomar utgör. Det är alltså helt enkelt så att man vet att utlåningen sjunker. Jag håller med om att kommunerna här har ett mycket stort ansvar. Men det måste finnas nationella mål för såväl skolbiblioteken som övrig biblioteksverksamhet. Beatrice Ask nämner att utredningen kommit fram till att vart fjärde barn inte lånar på skolbiblioteket. Det är inget försvar för att minska utlåningen, utan tvärtom måste man göra någonting mer. Jag anser att man än tydligare måste skriva in detta i läroplanen. Är skolministern beredd att skriva tydligt om skolbiblioteken i den kommande läroplanen?
Herr talman! Regeringen har nu överlämnat propositionen till riksdagen, och det är riksdagen som skall svara för själva läroplansbeslutet. Det står mycket tydligt om biblioteken i den proposition som har lämnats. Regeringen fastställer kursplanerna, och vi tittar då bl.a. på biblioteksfrågorna. Vi skulle länge kunna diskutera -- men det skall vi inte göra i dag -- vilken typ av nationella mål man skall ha för skolbibliotek. Det är enligt min mening väsentligt att vi redan i grundskoleförordningen har ett bestämt krav på att skolbibliotek skall finnas. Jag hakade upp mig litet grand vid formuleringen att man skulle spara pengar. Vad en del kommuner har gjort är antagligen skälet till att man nu ser minskande utlåningssiffror. Att spara pengar på att dra ner på skolbibliotek är ganska dumt, och det säger jag som f.d. kommunalpolitiker. Det är få saker som innebär ett så bra och effektivt resursutnyttjande som att i ett bibliotek tillhandahålla böcker, litteratur och annat som behövs för undervisningen. Då kan det användas av elever på olika nivåer i olika ämnen och i olika sammanhang. Det är väl använda pengar.
Herr talman! De åsikter som Beatrice Ask här framför kan jag i mycket stor utsträckning dela. Men det är ledsamt att man i vissa kommuner tyvärr sparar väldigt mycket. Det har också visat sig att när man till rektorsområdena har delegerat en hel del av de pengar skolan skall få använda blir det neddragningar på mycket av det som tidigare har kallats för kultur i skolan, där bibilioteken ingår. Det vore mycket bra om skolministern än tydligare signalerade till kommunerna betydelsen av bl.a. kolbibliotek i våra skolor.
Herr talman! Den decentralisering av ansvaret för skolan som har genomförts innebär att utvecklingen i kommunerna blir mycket olika. Det finns säkert kommuner som inte har insett nödvändigheten och betydelsen av skolbibliotek. Det är för att stärka dessa bibliotek som vi har skolförordningen och annat. Mina besök runt om i kommunerna -- och de besöken är många -- tyder emellertid på att ganska många kommuner satsar på skolan. När de satsar på skolan är oftast biblioteket en mycket central del. Man lägger ner mycket energi för att utveckla verksamheten, och det tycker jag är bra. Självfallet skall jag fortsätta att driva dessa frågor. Jag tycker att propositionen är bra. Själv har jag deltagit i en del debatter i tidningar och i andra sammanhang som handlat bl.a. om skolbiblioteken. Det tror jag är minst lika viktigt som besluten för att övertyga fler av de lokala beslutsfattarna om poängen med att ha denna verksamhet. Det är viktigt för barn att läsa också för glädjens och nöjets skull för att de så småningom skall få goda studieresultat.
Herr talman! Det är otroligt väsentligt att läsa för nöjets skull. Men det är också mycket värdefullt att ha tillgång till skolbiblioteket som ett fackbibliotek. Därför måste vi tillsammans slå vakt om skolbiblioteken i framtiden. Man kan inte enbart lasta över denna verksamhet på kommunens bibliotek. Jag måste till sist fråga skolministern: Anser skolministern att skolbiblioteken skall leva sitt eget liv -- givetvis i gemenskap med folkbiblioteken i övrigt? Folkbiblioteket skall väl inte ta över skolbibliotekets roll?
Herr talman! Skolbibliotek och folkbibliotek har litet olika profil, och det är viktigt att de har det. Däremot är vi alla överens om att landet har ekonomiska problem. När kassan tryter är det positivt att man på en del håll åstadkommer ett samarbete med folkbiblioteket för att se till att det finns ett bra folkbibliotek och ett bra skolbibliotek. En fördel med detta, som enligt min mening är pedagogisk, är att man på en del håll lyckats se till att man har en kunnig bibliotekarie som ansvarar för verksamheten. Man åstadkommer också ett bättre öppethållande än när skolan på egen hand i en sämre lokal skall försöka klara av det hela med någon timme från en lärares tjänstgöring. Som jag påpekat i svaret är situationen mycket olika i kommunerna. Det går inte att samordna om barnen har långt till folkbiblioteket. Då fungerar inte detta. För att det skall vara bra för undervisningen måste skolans bibliotek ligga nära till hands och ha öppettider som passar skolans arbetsdag. Ett samarbete kan i många fall vara mycket positivt.

Herr talman! Birgitta Carlsson har frågat mig om jag är beredd att ta avstånd från ett utredningsförslag som skulle innebära byråkratisering av lantbrukets byggande. Bakgrunden till frågan är att Plan och byggutredningen i delbetänkandet föreslagit en obligatorisk anmälningsplikt för uppförande, tillbyggnad och ändringar av ekonomibyggnader inom jordbruket. I dag krävs inte bygglov för sådana åtgärder, och någon anmälningsplikt föreligger inte heller. Jag vill erinra om att utredningsförslaget nu är ute på en bred remiss fram till den 20 december. Därefter kommer det på sedvanligt sätt att beredas i departementet, och avsikten är att en proposition skall föreläggas riksdagen under våren 1994. Därför finns det inte anledning för mig att nu kommentera enskilda förslag i utredningen. Jag kan dock försäkra Birgitta Carlsson att det inte är min avsikt att byråkratisera plan och byggverksamheten. Inriktningen mot att så långt möjligt förenkla och avreglera ligger fast.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är en artikel i tidningen Land som har rubriken ''Bygglovsplikt'' på förslag för stallar och ladugårdar. Flera personer har tagit kontakt med mig och frågat vad vi menar med att lägga fram ett sådant förslag. I artikeln står: ''Det kan bli krångligare att bygga stall, ladugårdar och andra ekonomibyggnader inom jordoch skogsbruk. Detta sedan en utredning föreslagit att något som liknar bygglovsplikt ska införas.'' Det står också i artikeln: ''Det här innebär bara ökad byråkrati på ett område som hittills varit befriat från detta. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att utredningens direktiv var att avreglera och förenkla bygglovsbestämmelserna.'' Bonde, säger enligt artikeln att det inte är någon väsentlig skillnad mellan bygglov och det nya begreppet ''bygganmälan'' som kommer i stället. Han säger: ''Det innebär att lantbrukaren dras in i en byråkratisk process där kommunens byggnadsnämnd kopplas in och där samråds och kontrollmöten ska hållas. Dessutom krävs ett slutgodkännande av varje byggprojekt innan byggnaden får tas i bruk.'' Det människor upplevt när de läst denna artikel är att man skall krångla till det och göra det svårare för väldigt många som bor på landsbygden. Vi vill ju ha en levande landsbygd, och det är viktigt att vi inte förändrar och försämrar möjligheterna för människor att bo och bygga.
Herr talman! Regeringen arbetar på många olika sätt för att förenkla och förbättra möjligheterna att bo på landsbygden. Vi läser alla i tidningar, lyssnar på radio, osv. Ibland finns det en fördel i att gå till källan, dvs. utredningsmaterialet, och se vad som uttryckligen står där. Utredningen har de facto inte i uppgift att krångla till saker och ting och öka byråkratin. Utredningsförslaget innebär att jord och skogsbrukets ekonomibyggnader fortfarande undantas från kravet på bygglov. Den föreslagna anmälningsplikten är inte ett bygglov. Det är en feldefinition. Det är fråga om byggnader utanför detaljplanelagt område. Jordbrukaren skall inte kunna hindras från att bygga där han vill. Däremot har ekonomibyggnader inte undantagits från kravet på anmälan. Det kommer naturligtvis att framgå av remissvaren hur man ser på detta. Skulle det framgå att en anmälningsplikt skulle krångla till det, öka byråkratiseringen och att den inte har något värde alls, kommer inte ett förslag om anmälningsplikt att läggas fram i propositionen. Jag skall uttrycka mig tydligt: Jag tar avstånd från byråkratisering inte bara av lantbrukets byggande utan också av annat byggande.
Herr talman! Statsrådets intygande att man inte kommer att medverka till att vi får ökad byråkrati på det här viktiga området känns betryggande. Hos flera människor mötte jag oron dels för ökad byråkrati, dels för de ökade kostnader det kan medföra att det t.ex. krävs anmälningsplikt. Jordbrukets ekonomiska situation är ganska ansträngd. Många blir då oroliga när det kommer påståenden i tidningen. Man kan inte tro allt. Det kändes dock viktigt för mig att ställa den här frågan och få det klargörande som jag har fått genom svaret.
Herr talman! Birgitta Carlsson nämnde att kostnaderna kan öka. Det är klart att det i så fall blir en ökad pålaga. Det är sådana avvägningar vi skall göra när vi går igenom remissmaterialet. Det har inte funnits någon inriktning i direktiven om att man över huvud taget skulle öka kostnaderna för dem som vill bygga i Sverige. Frågan gällde att man skulle förenkla och göra det mera förståeligt för medborgarna. Föresatsen är att propositionen skall innebära förenkling och avbyråkratisering.
Herr talman! Då är det bara att vänta och se vad propositionen kommer att innehålla. Vi hoppas och tror att den kommer att innebära minskad byråkrati.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stamvägnätet också skall omfatta riksväg 31/33 sträckan Bakgrunden till frågan är att Vägverket i sin remissutgåva av den nationella väghållningsplanen bl.a. har föreslagit att vägen Jönköping-- Västervik som stamväg. Vägverket har även föreslagit att vägen Ronneby--Borås skall ersätta vägen Halmstad--Oskarshamn som stamväg. Enligt vad jag har erfarit är Vägverkets motiv för att frångå det beslut som riksdagen har fattat att de nu föreslagna vägarnas roll som stamvägar förstärks eftersom de knyter samman viktig sjöfart med inlandet. Dessutom kan stamvägen Ronneby-- Borås ses som en naturlig del av det Redan vid tidpunkten för regeringens proposition övervägde Vägverket en sydligare dragning av stamvägarna i sydöstra Sverige. Erforderligt utredningsmaterial för ett definitivt ställningstagande förelåg emellertid inte. och RV31/33 genom sydöstra Sverige kan ges en sydligare dragning om detta innebär att vägarnas roll som stamväg förstärks''. Den nationella väghållningsplanen remitteras för närvarande. Den slutliga väghållningsplanen skall redovisas för regeringen senast den 31 januari 1994. Regeringen skall därefter godkänna planen. Regeringen har även för avsikt att i en skrivelse till riksdagen särskilt redovisa innehållet i bl.a. den nationella väghållningsplanen. Om det är så att verkens planer avviker från den inriktning som riksdagen har beslutat, och regeringen finner att det föreligger skäl till en omprövning av riksdagens ställningstagande, kommer regeringen att underställa riksdagen frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag noterade i och för sig att riksdagen kommer att få sista ordet i den händelse man genomför en förändring. Riksväg 31/33 skall ingå i stamvägnätet. Det har riksdagen redan fattat beslut om. Det är logiskt och naturligt ur både trafiksäkerhetssynpunkt och regionalpolitisk synpunkt och för att främja den ekonomiska tillväxten. Det är de främsta motiven som riksdagen redan har angett. Nu finns det naturligtvis en stor oro i bygden inför de signaler som har kommit ifrån Vägverket om en sydligare sträckning. Jag tror att kommunikationsministern på den här punkten andas en viss sådan acceptans och tveksamhet. Jag har ställt frågan för att få ett lugnande svar. Därför undrar jag om kommunikationsministern verkligen delar Vägverkets uppfattning att stamvägnätet stärks genom den här förändringen.

Är det inte mycket viktigt att man ser till att samordna åtgärderna inom regeringen så att man får en samlad positiv förstärkt effekt? Jag vill fråga kommunikationsministern om han delar min uppfattning i det fallet.
Herr talman! Agne Hansson tycker att mitt svar andas acceptans och tveksamhet. Jag kan inte alls hålla med om det. I mitt svar har jag försökt redovisa de argument för den här förändringen som Vägverket har redovisat i sitt remissmaterial. Det här materialet befinner sig ute på remiss. Det medför att jag i dag inte tänker gå in i detalj på eventuella överväganden från regeringens eller min egen sida. Jag tycker att det hör till att processen nu får ha sin gång, att alla berörda parter får yttra sig och att i första hand Vägverket skall få det underlag som sedan skall komma in till regeringen. Därefter tror jag att både Agne Hansson och jag kommer att ha en bättre utgångspunkt för att ta ställning. Jag tror att processen tjänar på att vi låter remissomgången fullföljas så att vi får in alla relevanta synpunkter.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för det. Om kommunikationsministern tänker lyssna på alla synpunkter innan han tar slutlig ställning är det viktigt att man inte bara tar med sjöfartsintressena i beräkningen. Vi har en lika stor dimension på sjöfarten från Västervik. Trafiken mot hamnen i Oskarshamn kommer från sydost. Kommunikationerna skall i det här fallet gå i öst-- västlig-riktning. Det är mycket viktigt. Man måste även ta hänsyn till befolkningsunderlaget. Är kommunikationsministern beredd att väga in de här aspekterna liksom de regionalpolitiska aspekter jag har nämnt här? Det gäller t.ex. de turistpolitiska aspekterna. Det finns en stor turistsektor i Vimmerby och Västervik. Till skillnad från situationen i Västervik går det en järnväg mellan Nässjö och Oskarshamn. Är kommunikationsministern beredd att väga in dessa faktorer?
Herr talman! Som svar på den sista frågan vill jag säga att i första hand Vägverket kommer att väga in alla relevanta faktorer. Det kommer vi också att göra i regeringen innan vi fastställer planen och eventuellt redovisar vår uppfattning för riksdagen. De synpunkter som Agne Hansson för fram är intressanta. Jag förutsätter att de kommer att finnas med i det remissmaterial som flyter in. I så fall kommer de att vägas mot andra synpunkter. Till slut måste det göras en helhetsbedömning för att stamvägnätet skall bli robust och tjäna hela Sveriges intressen.
Herr talman! Jag har inte särskilt stort förtroende för att Vägverket skall kunna väga in alla dessa faktorer. På Vägverket har man sett på frågan litet ensidigt ur sjöfartspolitisk synpunkt. Men jag litar naturligtvis mera på att kommunikationsministern skall väga in samtliga faktorer. Det är utomordentligt viktigt. Kommunerna har framhållit just denna sträcknings utomordentligt stora betydelse för utvecklingen, tillväxten, regionalpolitiken och trafiksäkerheten i det här området. Jag utgår ifrån att kommunikationsministern nu visar den handlingskraft som är nödvändig för att man skall kunna följa upp de beslut som regeringen redan har fattat för att stärka den här regionen.

Herr talman! Elving Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att nu redovisa aktuella och fullständiga kostnadskalkyler för den planerade 1991 om en fast förbindelse över Öresund har regeringen för avsikt att årligen återkomma till riksdagen med en redovisning av hur projektet framskrider. I samband med den skrivelse till riksdagen som regeringen har för avsikt att presentera i vår om den långsiktiga investeringsplaneringen i trafikens infrastruktur planerar regeringen att återkomma med en redovisning av projektets ekonomi. Redovisningen kommer att innehålla en fullständig genomgång av vid den tidpunkten aktuella ekonomiska kalkyler för den planerade fasta förbindelsen över Öresund. Jag erinrar också om att regeringen i en skrivelse till riksdagen nyligen informerat om handläggningen av regeringens prövning om tillstånd till en fast förbindelse över Öresund enligt naturresurslagen och vattenlagen.
Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det kunde naturligtvis ha uttryckts ännu mer kortfattat, eftersom svaret är ett blankt nej. Kommunikationsministern är inte beredd att nu lämna en sådan redovisning som jag har efterlyst. I dag går det över Sverige och stora delar av Europa en våg av intresse för dinosaurier. Sett ur den synvinkeln kan man naturligtvis säga att bron över Öresund ligger i tiden. Men jag tycker att den mer hör hemma i fantasins Jurassic Park än i verkligheten. Det är riktigt, som kommunikationsministern säger, att vi har fått en redovisning av den miljöprövning som pågår. Men det är lika angeläget att man på det här stadiet tittar på de ekonomiska förutsättningarna. Kommunikationsministern har för sin del i olika sammanhang uttryckt en klar ambition att bygget av Öresundsbron skall starta redan före årsskiftet. Jag undrar om det inte är lämpligt att man för riksdagen redovisar de ekonomiska kalkylerna före en sådan byggstart. Mot den bakgrunden vill jag fråga Mats Odell varför han, och regeringen, inte är beredd att lägga fram en sådan redovisning nu. Det råder en ganska stor osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna. Om man följer vad som står i tidningarna blir förvirringen inte mindre. I DN från den 20 november står det att broprojektet, enligt kommunikationsministern, kommer att gå med 200 miljoner kronor i vinst redan första året. I Göteborgs-Posten från i lördags kan man läsa att broprojektet, enligt Lunds univeristet, kommer att gå med förlust under nästan 19 år. Jag tycker att det skulle vara nyttigt att i god tid före byggstarten få ett opartiskt ekonomiskt klarläggande av alla kalkylerna för detta projekt.
Herr talman! Först vill jag bara göra en reflexion. Elving Andersson talar nämligen om dinosaurier. Det är möjligt att vissa av de arkitektoniska förslagen till utformning av den här bron påminner om sådana. Jag vet dock inte om Elving Andersson därmed menar att broar över huvud taget är otidsenliga. Det skulle vara intressant att höra vilka broar som är att likna vid dinosaurier och som är angelägna och vilka broar som inte är angelägna och inte liknar dinosaurier. Nåväl, herr talman, frågan om ekonomin är ganska väl redovisad också av konsortiet. Det är detta som vi för närvarande har att hålla oss till. Vi har i olika sammanhang redovisat också det beredningsarbete som nu pågår inom regeringskansliet. Riksdagen fattade nämligen ett beslut 1991. För närvarande är det regeringens uppgift att driva projektet framåt genom den miljöprövning som pågår och genom att konsortiet arbetar med den fysiska delen av projektet. Kostnaderna kan diskuteras. Det som refererades från Dagens Nyheter den 20 november är dock en missuppfattning från journalistens sida av det jag sade. Jag sade nämligen att det redan från första året kommer att utbetalas i storleksordningen 200 miljoner kronor till de respektive bolagen för att täcka kostnaderna för landanläggningarna. Det har aldrig sagts att det totalt sett skulle uppstå en vinst. är redovisad i Svenska Dagbladet den 27 november, visar att det kommer att ta ungefär 29 år innan hela investeringen, inklusive ränta, är återbetald.
Herr talman! Det är bra att statsrådet tar avstånd från uttalandet så som det är formulerat i Dagens Nyheter. Det är alltså ett felaktigt citat eller en felaktig formulering. Statsrådet ber mig redovisa vilka broar som jag anser kan liknas vid dinosaurier. Det kan jag väl försöka göra. Mycket storskaliga projekt som är skadliga för miljön, som är otidsenliga och som dessutom inte har en bärkraftig ekonomi bör försvinna -- liksom dinosaurierna en gång gjorde. I det här fallet bör de försvinna från planeringsbordet. När riksdagen fattade beslutet 1991 var en av de viktigaste förutsättningarna, jämte miljökraven, att projektet företagsekonomiskt skulle stå på egna ben. Det skulle alltså inte satsas några skattepengar. Men efter att ha studerat denna fråga hyser jag en mycket stor farhåga för att det i slutändan kommer att kosta de danska och svenska skattebetalarna ganska mycket pengar att fullfölja detta projekt.
Herr talman! Låt mig bara säga att de beräkningar som för närvarande finns, med de miljöoptimeringar som är gjorda -- man har minskat bromsningseffekten från runt 2,5 %, vilket var det ursprungliga, till ca 0,8 % -- visar på en kostnad på 12,2 miljarder kronor för kust-till-kustförbindelsen. Kostnaderna för de svenska anslutningarna ligger på ca 2 miljarder. Med det siffermaterial som nu finns tillgängligt kan man konstatera att hela kostnaden för förbindelsen från kust till kust och för de svenska anslutningsanläggningarna är återbetalda på 24 år, om realräntan är 5 %. Vattendomstolen har fastlagt mycket hårda krav. I värsta fall kan detta innebära merkostnader på upp till 800 miljoner kronor. Med 5 % realränta ökar då avskrivningstiden till ungefär 27 år. Om det däremot är en realränta på 4 % klarar man även av detta på 22 år.
Herr talman! Kommunikationsministern hänvisar till konsortiets beräkningar. Jag har också studerat dem. Det vore dock intressant om regeringskansliet kunde göra egna beräkningar. Det finns anledning att ifrågasätta vissa delar som ingår i konsortiets kalkyl. Det handlar t.ex. om trafikflödet över bron. Jag ser inte att det finns någon saklig grund för en skönsmässig uppräkning av trafikflödet av personbilar med i storleksordningen 40 %. Det finns dessutom en mycket liten marginal för oförutsedda kostnadsökningar i det här projektet. När det gäller den här typen av mycket storskaliga infrastrukturprojekt är det inte ovanligt att man drabbas av kostnadsökningar på 50--100 %. Man beräknar driftskostnaderna för bron bara till Vägverket räkna med 1--2 %. Det finns alltså ett antal mycket allvarliga frågetecken. Tycker inte kommunikationsministern att det är rimligt att vi får ett fullständigt klarläggande på alla dessa punkter innan det fattas ett eventuellt beslut om byggstart?
Herr talman! Inom regeringen, mellan berörda departement under ledning av Finansdepartementet, pågår ett sådant arbete med en fullständig genomlysning av detta projekts ekonomi. Jag tror att Elving Andersson kan känna sig helt lugn på den punkten. Vi har en sådan ekonomisk situation i det här landet att det inte finns någon som helst anledning att starta något projekt där vi inte har grepp om hur ekonomin utvecklas. Vår erfarenhet av upphandling av stora och mindre projekt är att kostnadsutvecklingen nu för första gången på mycket länge har gjort att projekten blir billigare. I dagens läge är det inte ovanligt att kostnaderna för olika typer av infrastrukturprojekt ligger mellan 20 och 30 % under vad som är kalkylerat.
Herr talman! Jag tackar för beskedet att ett genomlysningsarbete när det gäller ekonomin pågår inom regeringskansliet. Kan jag då tolka kommunikationsministern på det sättet att denna genomlysning skall vara färdig och offentligt redovisad innan man eventuellt fattar beslut om att starta byggprojektet?
Herr talman! En beredningsprocess pågår inom regeringen. Den kommer att ligga till grund för regeringens beslut. Vilka delar av regeringens beredningsmaterial som kommer att redovisas offentligt kan jag inte svara på i dag. Men vår princip har varit att visa maximal öppenhet. Såvitt jag förstår finns inget hemligt i detta. Vi analyserar de uppgifter som har kommit in från konsortiet men också de kalkyler och förslag som har kommit in från andra intressenter. Allt detta vägs in och analyseras av arbetsgruppen.

Herr talman! Lennart Fridén har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att medverka till för att problemen kring elallergi uppmärksammas och bringas närmare en lösning. Lennart Fridén hänvisar till att forskningsresultat lär finnas som inte kommit till praktisk nytta, vilket bl.a. skulle bero på oenighet mellan vårdgivare och forskare. Den forskning som finns inom detta område har inte givit underlag för några säkra slutsatser. Forskare från Chalmers i Göteborg har i samarbete med yrkesdermatologen i Lund publicerat forskningsresultat enligt vilka man inte kunde visa på något samband mellan exponering och effekter, men inte heller utesluta att sådana kan finnas. Arbetsmiljöinstitutet har också genomfört en studie, omfattande elva rapporter, som behandlar arbetsmiljö och hälsa. Inte heller enligt denna studie har man kunnat påvisa några samband mellan exponering och effekter. Vad man kommit fram till är att den elektriska miljön är en av många faktorer som kan påverka människors hälsa. I en studie från USA påvisas samband mellan exponering och effekter framför allt på pupillerna. Denna studie ifrågasätts dock starkt av andra forskare inom området, framför allt därför att de personer som testats också hade andra former av överkänslighet. Socialstyrelsen, som har ett övergripande ansvar för miljömedicinska frågor, avser att inom kort tillsätta en utredning som skall penetrera el och magnetfältsfrågan. Utredningen skall bl.a. analysera om det finns vetenskapligt underlag för misstanken om ett samband mellan lågfrekventa magnetfält och förekomsten av maligna sjukdomar eller ett samband mellan exponering för elektriska och magnetiska fält och andra effekter, t.ex. på reproduktionsförmågan, på huden eller på nervsystemet. Utredningen kommer också att försöka svara på frågan om hur elöverkänslighet skall kunna diagnostiseras om man finner att några sådana samband föreligger. Syftet är att utredningen skall ligga till grund för Socialstyrelsens myndighetsutövning enligt hälsoskyddslagen och hälso och sjukvårdslagen. Boverket har tillsammans med Arbetarskyddsstyrelsen påbörjat ett projekt med benämningen Negativa hälsoeffekter i samband med elektriska och magnetiska fält, HEEM projektet, för att belysa problemområdet. Inom ramen för Folkhälsoinstitutets allergiprogram har det sedan årsskiftet 1992/93 bedrivits ett särskilt arbete för att bygga upp ett nationellt allergiförebyggande arbete inom allergins olika delområden. Antalet allergiker har ökat de senaste decennierna. Generellt är orsakerna till ökningen tämligen okända. Allergiprogrammet inom Folkhälsoinstitutet har tillsatt en särskild forskningsgrupp med uppdrag att föreslå hur allergiforskningen inom olika delområden skall byggas upp. Rapporten planeras vara klar före sommaren 1994. Det är naturligtvis viktigt att vårdpersonalen tar del av forskningsresultat på området och försöker omsätta de nya rönen i praktiskt vårdarbete. Vad gäller s.k. elallergi råder det stor osäkerhet om både samband, diagnostik och behandling. Jag har ingen anledning att tro annat än att den relevanta kunskap som kan bidra till att hjälpa de drabbade förs ut och används i vården.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag skall inleda min kommentar med att återge ur ett av höstens nummer av AMFO-info -- Arbetsmiljöfonden informerar. Där säger forskaren och docenten Olle Johansson följande: Jag är beredd att äta upp min hatt om det visar sig att de elöverkänsliga är inbillningssjuka. Rent statistiskt är det föga troligt att så många som 2 000 organiserad patienter kan vara vrickade. Olle Johansson är chef för enheten för experimentell dermatologi vid Karolinska institutet. Jag håller med statsrådet om att man skall säga s.k. elallergi. Vi vet ju inte om el är en utlösande faktor, den enda orsaken eller om det fungerar som något slags katalysator för människors reaktioner. Elallergi påminner om det som till en början olyckligtvis kom att kallas oral galvanism. Det hade egentligen inte alls med galvanism att göra, utan är uppenbarligen någon typ av metallförgiftning relaterad till plomber. Vi vet att de som drabbats av detta till en början betraktades som galenpannor. Ingen tog dem på allvar. Jag har själv träffat flera av dem som drabbats. Numera är det allmänt accepterat att det, vilket de själva misstänkte, finns en relation mellan besvär och plomber. Man måste ta dessa människor på allvar. Läkare har under många perioder viftat bort kvinnors klimakterieproblem genom att kalla dem för kärringverk och låta det vara bra med det. I TV-programmet Närbild Sverige redovisades för någon månad sedan -- jag tror att det var den 27 oktober -- en aktuell diskussion som oroar mig litet grand. En överläkare påstod att det har förekommit oegentligheter vid redovisningen av hudprov från drabbade personer. En cheföverläkare påstår motsatsen. De är båda två relaterade till Karolinska. Man hänvisar där till att man avvaktar en utredning. Ett pilotfall behandlas för närvarande i Försäkringsöverdomstolen.
Herr talman! Det vore mig fullständigt främmande att karakterisera personer som anser sig lida av elallergi som inbillningssjuka eller vrickade, för att använda några av de ord som Lennart Fridén använde. Det finns ingenting i mitt svar som antyder en sådan inställning. Jag har så gott jag har kunnat försökt redovisa var vetenskapen står på detta område i dag. Jag fick intrycket att Lennart Fridén delar bedömningen att det inte finns några klara belägg för dessa samband. Det är självklart att denna grupp människor skall tas på allvar, för att åter använda Lennart Fridéns formulering. Jag redovisar i mitt svar t.ex. det faktum att Socialstyrelsen inom en mycket kort framtid kommer att sätt i gång en utredning för att penetrera hela frågan. Det är precis det vi bör göra i ett samhälle där frågan står under diskussion och där uppgift står mot uppgift. De hittillsvarande undersökningarna i vårt land och på andra håll i världen har haft svårt att belägga det samband som många människor känner sig så övertygade om. Herr talman! Jag fann anledning att i svaret på Lennart Fridéns ursprungliga fråga ändå peka på det faktum att jag för min del inte tror att det finns några forskningsresultat tillgängliga som bevisar något intressant på området och som sedan inte kommer ut.
Herr talman! Det statsrådet sade sist råder det delade meningar om. Representanter för patientoch intresseföreningar och forskare som jag har träffat menar att man ofta famlar och har svårt att finna gemensamma ståndpunkter på ett nytt område som detta -- medan gräset växer dör kon. De drabbade upplever sin situation som mycket svår, och man måste i alla sådana sammanhang utgå ifrån hur de upplever det. Det faktum att de drabbade är så många tyder på att det måste ligga någonting bakom påståendena. Det pekar också den forskare jag citerade ur AMFO-info på. Det finns all anledning att man slår sina kloka huvuden ihop i stället för att för att bara stångas med varandra. oktober oroar verkligen. Jag förstår dem som har drabbats av elallergi. Det får inte vara så att information inte används därför att forskare står emot varandra.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag vill säkerställa att tillräckliga resurser ställs till förfogande för att undersöka det medicinska problemet med lågfrekvent buller så att behovet av att sänka gränsvärdet uppmärksammas. Birgitta Hambraeus framhåller att människor många gånger kan vara känsliga för dovt buller från större anläggningar såsom från centrala ventilationsanläggningar eller stora kompressorer. Om detta lågfrekventa buller också kan inverka medicinskt och således ge skador på människor vet vi för litet om. Vi har som Birgitta Hambraeus påpekar huvudsakligen beskrivningar av enskilda fall att hålla oss till. Problemet med inverkan från lågfrekvent buller ingår emellertid som en del i den forskning om buller som pågår. Lågfrekvent buller går många gånger hand i hand med hörbart störande buller. En minskning av bullernivån totalt sett betyder ofta att även det lågfrekventa bullret minskar. Riksdagen uttalade hösten 1990 ett önskemål om att en samlad handlingsplan mot buller skyndsamt skulle föreläggas riksdagen. En sådan handlingsplan borde innehålla en bred analys och ett åtgärdsprogram beträffande buller i arbets-, boende och fritidsmiljöer. I regeringsförklaringen 1991 angavs bl.a. att buller skulle ägnas ökad uppmärksamhet. I februari 1992 förordnade regeringen professor Tor Kihlman att vara särskild utredare med uppdrag att utarbeta ett förslag till en samlad handlingsplan mot buller. Utredningen lämnade sitt betänkande i somras. I forskningspropositionen (1992 forskarassistenttjänster inom de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna prioriterades inför budgetåret 1993 88--1991/92 har sammanlagt närmare 106 miljoner kronor av forskningsmedel, som anslagits över statsbudgeten, kommit forskningen inom bullerområdet till godo. Forskningen kring buller kan i stora drag delas upp i två områden, dels det tekniska området, som bedriver forskning inom teknisk akustik, dels effektområdet, där forskningen och kunskapsutvecklingen avser bullerskador hos människor. Inom det tekniska området finns i dag professurer vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Lunds tekniska högskola och vid Chalmers tekniska högskola. Utöver dessa tjänster finns också ett antal adjungerade professurer inom området. Det bedrivs också visst tillämpat forskningsarbete inom arbetsmiljöområdet vid Inom effektområdet sker forskning och kunskapsutveckling främst i Göteborg och Linköping. Mera grundläggande forskning om bullerskador sker vid Karolinska institutet. Andra typer av forskning, som också ligger inom effektområdet, bedrivs bl.a. vid Stockholms universitet. Avnämare för bullerforskningen är framför allt hörselvården och företagshälsovården men också myndigheter med arbetsmiljöansvar, som t.ex. Även delar av den svenska industrin är mycket intresserade av bullerforskningen. En i dag allmänt vedertagen uppfattning är att bullernivåer omkring 85 decibel inte innebär en tillfredsställande arbetsmiljö. Enligt utredningen Handlingsprogram mot buller framhålls att expositionsnivåer som inte överstiger 70--75 decibel bör eftersträvas i produktionslokaler. decibel fast som ett värde där hörselskaderisken anses som försumbar. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter skall hörselskydd användas om exponeringen för buller överstiger 85 decibel. Även vid nivåerna 75--80 Den maximala ljudnivån som eftersträvas i bostäder bl.a. enligt Boverkets nybyggnadsregler är 30 decibel, vilket också gäller för högsta ventilationsbuller i boningsrum. Kontroller av ventilationssystem måste utföras av en sakkunnig person som fått godkännande av Boverket eller av kommunen. Boverket har utfärdat allmänna råd Socialstyrelsen har uppmärksammat bullerproblemen och arbetar för närvarande med framtagandet av Allmänna råd kring buller i arbetsmiljö. Utarbetandet sker i samråd med andra berörda myndigheter. I arbetet konsulteras också externa experter som bedriver forskning inom bullerområdet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett utförligt svar på min fråga. Det är mycket bra att vi här har fått en sammanställning av allt som regeringen planerar att göra och redan har gjort för att komma till rätta med dessa allvarliga problem. Buller är ju mycket, och jag har nu särskilt uppmärksammat det lågfrekventa bullret. Det verkar som om det är annorlunda än mycket annat. Det är egentligen inte ljudnivån utan vibrationerna som kan vara så oerhört störande. I Läkartidningen nr 6 från 1989 rapporteras om ett antal fall. Där sägs att det inte verkar vara själva hörseln som skadas, utan det kan vara andra delar av kroppen såsom centrala nervsystemet, viscera, vilket jag faktiskt inte vet vad det är men som är nämnt i den fackliga tidskriften. Detta buller är, såvitt jag förstår, annorlunda än annat buller. Det är viktigt att människor som nu drabbas och som störs oerhört av detta verkligen tas på allvar, och att både läkare och hälsovårdsmyndigheter behandlar dem med aktning och förståelse för det svåra lidande som de är utsatta för. Det har visat sig att bullret orsakar en mental uttröttning som ofta leder till sjukskrivningar och allvarliga problem. Detta är ett område som uppenbarligen faller mellan många olika stolar. Jag vet att Miljödepartementet har Tor Kihlmans utredning. Det lågfrekventa bullret är i hög grad en byggnadsteknisk fråga, dvs. hur ventilationssystem men också system för datorer och kylanläggningar skall utformas. Samtidigt är det sjukvårdsministern som ändå har huvudansvaret, eftersom det är människan som drabbas. Vill statsrådet säga något ytterligare om hur man från just hälsosynpunkt skulle kunna angripa problemet?
Herr talman! Som Birgitta Hambraeus nämnde har jag valt att göra en relativt utförlig redovisning. Det kan alltid diskuteras om det är rätt eller inte att göra det i de enkla frågedebatterna, men jag tyckte att det väl förtjänade sin plats i detta sammanhang. Det stämmer, som Birgitta Hambraeus nämnde, att detta är en fråga som berör många departement och myndigheter, vilket kanske också framgår av svaret. Det direkta arbetet inom regeringen just nu äger rum i Miljödepartementet som går igenom remissvaren på Tor Kihlmans utredning. Beredningen görs med avsikt att kunna återkomma till riksdagen i denna fråga. I det sammanhanget kommer självfallet hälsosynpunkterna att väga tungt. Som framgår av mitt svar är dagens vetenskap när det gäller det lågfrekventa bullret, trots all forskning som bedrivs, ganska beränsad. Vi får se vad som kan göras i samband med beredningen av propositionen. Men jag kan tala om att vi från Socialdepartementets sida kommer att vara aktivt inblandade i beredningen.
Herr talman! Jag tackar för det tillägget. Jag har en misstanke, att själva forskningen kanske inte koncentreras så mycket på det lågfrekventa bullret. Det finns ju mer spektakulärt buller som vi alla upplever, medan det lågfrekventa bullret kan vara skadligt på ett helt annat sätt. Jag blev litet oroad över det som stod i svaret om att avnämare för bullerforskningen framför allt är hörselvården och företagshälsovården, men också myndigheter med arbetsmiljöansvar. Såvitt jag förstår borde i högsta grad byggnadsteknik och kanske också fastighetsförvaltning blandas in här. Det kan vara fråga om ganska enkla åtgärder -- man kan komma till rätta med en krökt ventilationstrumma som åstadkommer buller osv. Det kan vara fråga om väldigt mycket teknisk forskning. Vill statsrådet särskilt uppmärksamma detta i byggnadssammanhang?
Herr talman! Jag kan åtminstone utfästa mig att ta med mig denna synpunkt från den här frågedebatten, Birgitta Hambraeus.
Herr talman! Jag vill också tillägga att just 30 decibel, som skall gälla som högsta gräns för ventilationsbuller i boningsrum, verkar vara fruktansvärt högt. När man kommer hem behöver man vila sig från allt annat buller och stänga sin dörr. Att då ha detta dova buller dag och natt kan vara oerhört störande. Frågan är om inte detta gränsvärde kan sänkas. Det är fruktansvärt att tänka sig att inte kunna få vila i sitt hem. Man kan förstå vilket lidande det innebär.
Herr talman! Jag tog inte med mig decibelskalan, men om jag minns rätt uppfattar man över huvud taget inga ljud under ca 20--22 decibel. 30 decibel kan möjligen tyckas vara mer än vad det är.
Herr talman! Cathrine Pålsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att rekommendationerna inom barnhjärtkirurgin följs. Bakgrunden till frågan är att Socialstyrelsen bl.a. i Allmänna råd 1992:3 Den svenska barnhjärtkirurgins organisation rekommenderat att barnhjärtkirurgin koncentreras till två thoraxkirurgiska kliniker för att höja kvaliteten och förbättra resultaten i vården. Styrelsen uttalade i detta sammanhang att ''de bästa förutsättningarna för en förbättrad barnhjärtkirurgi finns i Lund och i Göteborg''. Det råder enighet bland verksamhetsföreträdarna, representanter för patienterna och Socialstyrelsen om att det skulle vara av värde för patienter, verksamhet och forskning om barnhjärtkirurgin koncentrerades. Men styrelsens rekommendationer har inte hörsammats, då det råder oenighet om var verksamheten skall förläggas. I första hand är det en uppgift för respektive sjukvårdshuvudman att besluta om inriktningen och omfattningen av hälso och sjukvården inom respektive sjukvårdsområde med hänsyn till lokala behov och förutsättningar. När det gäller högspecialiserad vård sker överenskommelser mellan huvudmännen inom ramen för riksavtalet. Utifrån en respekt för den kommunala självbestämmanderätten anser jag att det generellt sett är en fördel om berörda sjukvårdshuvudmän själva kan enas om var viss högspecialiserad vård skall bedrivas. Jag är också övertygad om att sådana ömsesidiga överenskommelser på sikt bäst gagnar berörda patienter och verksamheten i stort. Hälso och sjukvårdslagen ger möjlighet för regeringen att i fråga om landstingens och kommunernas hälso och sjukvård meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda eller beträffande verksamhetens bedrivande i övrigt. Regeringen får också överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till skydd för enskilda. Socialstyrelsen har under det gångna året åter gått igenom aktuella journaler ur tillsynssynpunkt och även anlitat utländsk expertis för att bedöma berörda klinikers kvalitet och säkerhet inom den barnhjärtkirurgiska verksamheten. Den slutliga rapporten bedöms föreligga före årsskiftet. Jag utgår ifrån att berörda huvudmän tillägnar sig de resultat som Socialstyrelsen då kommer att redovisa och att de -- med utgångspunkt från dessa -- finner en för alla berörda parter tillfredsställande lösning på frågan om barnhjärtkirurgins lokalisering i Sverige.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. I Socialstyrelsens rapport delades öppen och sluten barnhjärtkirurgi upp, och här visade jämförelser som gjorts under flera år signifikanta skillnader vad gällde resultat och mortalitet. Göteborg och Lund kunde visa upp statistiskt signifikant bättre resultat inom framför allt den öppna och svårare barnhjärtkirurgin. Detta var, enligt Socialstyrelsen, ett tungt vägande skäl för den rekommendation som gjordes. Föräldrar till ett svårt sjukt barn blir ju väldigt beroende av barnets läkare. Man har ganska svårt att stå på sig och kräva remiss till något annat sjukhus, om läkaren i fråga låter förstå att han eller hon inte gillar sådana remisskrav. Det psykologiska omhändertagandet är också oerhört viktigt för prognosen för barnet. Av det skälet vill jag fråga statsrådet: Om det här resultatet, som tydligen ligger nära i tiden, skulle peka åt samma håll som tidigare, är statsrådet då beredd att vidta någon åtgärd?
Herr talman! Låt mig först säga om den tidigare undersökningen -- som enligt Chatrine Pålssons beskrivning redovisade signifikanta skillnader, kanske framför allt i samband med den öppna hjärtkirurgin -- att den också har varit föremål för debatt. Bl.a. i Läkartidningen har företrädare för olika verksamheter i landet haft olika uppfattningar om detta. Den diskussion som uppstod om den förra rapporten har varit en orsak till att man har gjort en förnyad genomgång, med ännu större vetenskapliga insatser än förut. Det gör att jag för min del tror att den rapport som kommer är ännu bättre underbyggd än den tidigare rapporten. I normala fall brukar jag avstå från att svara på hypotetiska frågor, av den typ som Chatrine Pålsson nu ställde, men jag kan säga att vi, om det skulle bli så att den kommande rapporten pekar på ett liknande resultat som den tidigare, får avvakta en kort tid för att se om den ger några effekter ute i landstingen. Eljest får man på nationell nivå, inklusive på min nivå, ta upp frågan till diskussion med de berörda parterna.
Herr talman! Vi vet också att det finns lokala intressen överallt i hela vårt land. Det är ibland väldigt svårt, även för någon av den här professionen, att acceptera att en annan klinik skall sköta den här formen av verksamhet. Därför menar jag att det ibland kan vara en hjälp om regeringen ger en signal. Det är fullt möjligt att göra det, som statsrådet har beskrivit -- även om jag också naturligtvis i första hand förordar överenskommelser mellan respektive kliniker.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med dopningsproblemen. 1991:1969) trädde i kraft den 1 juli 1992. Lagen omfattar syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. De angivna medlen får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål föras in i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Några domstolsavgöranden från högre instans finns ännu inte. Det är därför för tidigt att dra slutsatser om hur allvarligt dopningsbrott kan komma att bedömas av domstolarna. Regeringen följer naturligtvis den frågan. Genom Folkhälsoinstitutet följer regeringen dopningsproblemen också i andra avseenden. Bl.a. har institutet tagit initiativ till en samarbetsgrupp för informationsutbyte mellan företrädare för Riksidrottsförbundet. Institutet har också medverkat i en informationskampanj på flera ställen i landet och tagit fram och förmedlat skriftlig information om vad dopning är och riskerna med detta. Folkhälsoinstitutet har också medverkat till bildandet av en telefonjour på Huddinge sjukhus dit oroliga ungdomar och anhöriga kan vända sig för rådgivning. Riksidrottsförbundet ansvarar för dopningstesterna inom idrotten och arbetar mycket aktivt med frågorna nationellt och internationellt. På det internationella planet arbetar vi aktivt från regeringens sida med dopningsproblematiken genom samarbetet i anslutning till Europarådets konvention mot dopning. Sverige avses leda en expertgrupp inom Europarådet med syfte att följa upp och diskutera de rättsliga och lagtekniska frågorna. Det är således många aktiviteter på gång för att stävja bruket av anabola steroider och andra dopningsmedel. Socialutskottet har, som Sten Svensson påpekar, uttalat att en samlad översyn av omfattningen och följderna av missbruket av dopningsmedlen m.m. bör komma till stånd under parlamentarisk medverkan. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till direktiv till en sådan utredning under våren.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Könberg för svaret på min fråga. Det blir alltmer vanligt med kopplingen mellan missbruk av dopningsmedel och olika våldsbrott. Vi läser dagligen i tidningarna om att dopning kan ligga bakom olika former av misshandel. Polisen säger i ett fall att anabola steroider finns med i bilden, och att preparaten i kombination med andra tabletter kan utmynna i plötsliga vredesutbrott. Vi kan också läsa om att dopningsmedel från öst kan sprida hivsmitta. Det har nyligen riktats uppmärksamhet på ett omfattande missbruk av dopningsmedel bland kroppsbyggare. Det visar sig att en del av de preparat som cirkulerar kan innehålla hivsmitta. ''Ja, det är alldeles uppenbart'', säger professor Björn Beermann på Det här är några exempel på allvarliga signaler som vi uppfattar. Vi skrev i socialutskottet i maj enhälligt att en samlad översyn snarast bör komma till stånd under parlamentarisk medverkan, och det gör att statsrådets svar förefaller litet passivt. Han säger att ett förslag inte skall bli aktuellt förrän till våren. Då har det dröjt nästan ett helt år innan en enhällig beställning från riksdagen, om att en parlamentarisk utredning snarast skall komma till stånd, blir verkställd. Varför dröja så länge?
Herr talman! Jag beklagar om Sten Svensson tycker att det har dröjt för länge. Beställningen kom i slutet av våren, och min avsikt är att återkomma till frågan efter årsskiftet, dvs. avsevärt tidigare än i maj månad nästa år. Jag hoppas att Sten Svensson relativt snart skall få se förslaget i fråga.
Herr talman! De här två exemplen -- det finns många fler -- pekar på att det är nödvändigt att man är synnerligen aktiv och gör någonting åt problemen. Jag kan påpeka för statsrådet att det danska Folketinget i torsdags, den 25 november, fattade beslut om att kriminalisera användningen av anabola steroider bland idrottsmän -- som alltså kan dömas till fängelse. Lagen kommer att träda i kraft vid årsskiftet. Det finns all anledning för oss att studera varför man har tagit det steget i
Herr talman! I de andra nordiska länderna förs precis samma diskussion som vi för i vårt land -- av naturliga skäl. I vårt land har det lett fram till den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli i fjol. Nu vet vi att man är på gång på andra håll, och Sten Svensson har tydligen inhämtat att man redan har antagit en lag i Danmark. Det finns allt skäl för oss att studera hur man ser på detta i olika länder. Dessutom finns det aktuella förslag i Nordiska rådet, som Sten Svensson känner till minst lika väl som jag. Frågan lämpar sig därför väl för ett nordiskt samarbete, och vi bör ta impulser från varandra.
Herr talman! Jag tar naturligtvis fasta på dessa utfästelser. Jag har själv medverkat till medlemsförslaget i Nordiska rådet. Vi bör naturligtvis ha en likartad, harmoniserad lagstiftning på det här området. Jag noterar att statsrådet nu tänker sätta fart i den här frågan -- jag har förstått att det är meningen bakom detta svar.

Herr talman! Catarina Rönnung har med hänvisning till Sveriges FN-insatser i f.d. Jugoslavien frågat om jag avser att verka för att militärpsykiatrisk vård kommer till stånd så att riksdagens intentioner vad avser omsorg om FN Catarina Rönnungs fråga kan ge intrycket av att det inte har vidtagits några åtgärder i Sverige på detta område. Jag vill därför redovisa vad som har gjorts och vad som kommer att göras. I samband med att regeringen i maj i år stärkte försäkringsskyddet för personal som tjänstgör i utlandsstyrkan diskuterades inom regeringskansliet och försvarsmakten även behovet av vissa förbättringar på försvarspsykiatrins område. Som en följd av bl.a. dessa diskussioner har det etablerats särskilda krisstödsgrupper inom försvarsmaktens högkvarter och i våra garnisonsorter. I dessa grupper ingår bl.a. psykiatrer, psykologer och präster. I samband med detta har rutiner etablerats för att t.ex. möta och omhänderta personal som av olika anledningar avbryter sin tjänstgöring i förtid. Krisstödsgrupperna har även som uppgift att hålla kontakt med anhöriga till de drabbade personerna. När det gäller Bosnienbataljonen har officerarna haft särskilda genomgångar beträffande psykiska reaktioner, överlevnadsmekanismer och teknik för bearbetningssamtal -- s.k. debriefingteknik. Denna kunskap skall sedan förmedlas till varje soldat. I Bosnienbataljonen ingår även präst, personalvårdskonsulent och flera läkare varav chefläkaren även är psykiater. Tillsammans med befäl och övriga soldater skall de bl.a. verka för att på plats bearbeta svåra upplevelser. Militär personal som är kvalificerad i krishantering och som inte tjänstgör i Bosnienbataljonen kommer dessutom att besöka bataljonen för uppföljning. Vid bataljonens hemkomst kommer särskild tid att avsättas för debriefing och personalen kommer att genomgå speciella test, s.k. Post Traumatic Stresstests. Vidare kommer uppföljning av personalen att ske i minst ett år efter hemkomst genom bl.a. Avslutningsvis vill jag även nämna att ett forskningsprojekt nu startar vid psykiatriska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus i syfte att finna bättre urvalsmetoder vid uttagning till bl.a. FN-tjänst. Det gäller i synnerhet förmågan att utstå extrema psykiska påfrestningar. Deltagande i detta projekt är bl.a. läkare som nu tjänstgör i Bosnienbataljonen. I detta sammanhang är naturligtvis även de norska erfarenheterna av stort intresse. Herr talman! Som försvarsminister avser jag att noga följa resultaten av de åtgärder som nu genomförs för att sedan bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Herr talman! Jag vill först säga att jag på ort och ställe har kunnat studera förhållandena. Inte minst har jag talat med dem som deltar i den här verksamheten och som har lång erfarenhet. I den svenska Bosnienbataljonen finns ett stort antal personer som i ledande befattningar eller som vanliga FN-soldater har tjänstgjort vid andra operationer i flera fall vid ett stort antal tillfällen. Dessa personer har gemensamt förklarat att den modell som vi har valt är den bästa som man kan ha med tanke på den situation som råder. Det går inte att i förväg förutse alla de problem som kan uppstå. Men det är naturligtvis väldigt viktigt att man noga följer upp de erfarenheter som man gör av den här typen av operationer och inte tvekar att dra slutsatser av dessa genom att t.ex. förändra den inriktning som finns. Det är exakt vad som sker just nu. Min bestämda uppfattning är att vi ligger bra till. En del av de uppgifter som har förekommit i massmedierna om hur saker och ting har hanterats är icke korrekta. Jag kan för kammarens ledamöter påpeka att det förekom tidningsuppgifter om att en svensk FN-soldat som hade blivit skadad icke hade fått besök av någon militär person. I själva verket hade överbefälhavaren besökt honom redan när han låg på militärsjukhuset i Tuzla. På det här området förekommer en hel del tyckande. Jag är inte beredd att utan vidare ändra de rutiner som finns. Jag kan lova att vi skall följa upp det hela mycket noga. Jag är inte bunden av den uppföljningstid som nu har nämnts.

Herr talman! Det är intressant att Catarina Rönnung tar upp norska erfarenheter och modeller. Vi har ju valt en annan lösning i Sverige. I Norge har man en särskild militär-psykiatrisk klinik på Akershus fästning i Oslo. I Sverige har vi valt att i betydligt större utsträckning repliera på den ordinarie civila sjukvården beräffande psykiatrisk kompetens. Det har vi gjort just för att i så stor utsträckning som möjligt slussa ut de som skall komma tillbaka till en normal tillvaro med normala rutiner. Det som nu sker i Bosnien -- och i det fallet delar jag självfallet Catarina Rönnungs uppfattning -- är naturligtvis i vissa avseenden någonting nytt för svenska FN-soldater, så till vida att påfrestningarna hittills har varit större än vad de har varit vana vid. Vi skall självfallet göra en noggrann uppföljning av detta.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig om regeringen, inom ramen för det internationella samarbetet, avser agera för att respekt för mänskliga rättigheter finns med som en central del vid försöken att förhandla fram avtal om eldupphör och fred i inbördeskriget i Sudan. Jag vill inledningsvis göra en kort bakgrundsbeskrivning av läget i det sedan mer än tio år pågående inbördeskriget i Sudan. De oppositionella i söder tog till vapen 1983, huvudsakligen i protest mot den dåvarande presidenten Nimeris allt tydligare islamiseringssträvanden. Efter statskuppen i juni 1989, då den nuvarande statschefen Omar Hassan Ahmed al-Bashir grep makten, har en allt aktivare strävan att islamisera och arabisera södra Sudan iscensatts. Detta har bidragit till att förvärra konflikten i söder. 1991 förvärrades situationen ytterligare då en bitter strid bröt ut inom SPLA (Sudan Peoples Liberation dag kompliceras därför försoningssträvandena och sökandet efter fred i Sudan av väpnade och många gånger blodiga sammanstötningar bland forna allierade. Detta bidrar givetvis till att öka lidandet bland civilbefolkningen och försämra läget beträffande de mänskliga rättigheterna. En rad internationella organisationer söker på olika sätt medverka till att förbättra situationen för det stora antal människor som drabbats av inbördeskriget. FN:s hjälpinsats via både Khartoum och grannstaterna i söder, Kenya och Uganda, är mycket omfattande, men dess huvudsakliga uppgift är att förhindra att svält utbryter i krigets spår. Den allvarliga situationen vad gäller de mänskliga rättigheterna, som påvisats av Amnesty organisationer, föranledde FN:s MR-kommission att i mars i år tillsätta en särskild rapportör för Sudan, herr Gaspar Biro. Biros observationer efter besök i Sudan redovisas direkt till FN:s generalförsamling och FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Någon annan oberoende observatör för bevakande av mänskliga rättigheter finns för närvarande inte inne i Sudan. Det är mot denna bakgrund jag vill besvara Margareta De fredssamtal som förts mellan regimen och rebellerna under värdskap av Nigeria -- de s.k. Abuja-samtalen -- har avbrutits. Ett av huvudskälen var meningsskiljaktigheterna mellan SPLA-fraktionerna. Sedan samtalen avbröts har emellertid nya ansträngningar gjorts. Dessa har glädjande nog givit upphov till försiktig optimism bland företrädare för parterna i konflikten. Jag syftar främst på IGADD-kommitténs försoningsförsök och det s.k. Carterinitiativet. IGADD-kommittén är en helafrikansk sammanslutning under ledning av Kenyas president Denna fyrastatskommitté bildades i syfte att söka lösa den sudanesiska konflikten utifrån grannstaternas regionala kännedom om -- och förståelse av -- de underliggande problemen i den sudanesiska konflikten. Samtidigt har USA:s förre president, Jimmy Carter, tagit ett initiativ till att söka ena de splittrade SPLA-fraktionerna, detta för att möjliggöra substantiella och meningsfulla samtal med regeringen i Khartoum som motpart. Regeringen har till IGADD-kommittén framfört att Sverige ser positivt på dess ansträngningar. Kombinerade med Carterinitiativet torde kommitténs regionala expertis ha de bästa förutsättningarna att, i samarbete med den sudanesiska regeringen och de olika fraktionerna i söder, bidra till en fredlig och varaktig lösning. I en sådan måste självfallet mänskliga rättigheter ingå som en central del. Detta är också något som vi på olika sätt framför vid våra kontakter med parterna. Det decennielånga inbördeskriget har medfört stora förluster i människoliv och orsakat oerhört mänskligt lidande. Viktigast för närvarande är därför att snarast möjligt uppnå en hållbar vapenvila, så att de miljontals människor som på ett eller annat sätt drabbats av konflikten kan börja återgå till ett normalt liv. När en vapenvila uppnås förbättras också den humanitära situationen omedelbart. Sverige fortsätter därför att stödja IGADD ansträngningarna och Carters initiativ. Förhoppningsvis kan dessa leda till fred -- detta första, avgörande steg. Därefter börjar sökandet efter en hållbar och för alla parter acceptabel överenskommelse, i vilken de mänskliga rättigheterna självfallet måste spela en huvudroll.
Herr talman! Först vill jag tacka för det mycket utförliga svaret. Sudan var en av de få stater som stödde Irak under Kuwaitkriget. Den islamiska regeringen har också knutit nära band med Iran. I 40 år, med ett tioårigt fredsuppehåll under 70 och 80-talen, har landet plågats av ett inbördeskrig. 1983 blossade inbördeskriget upp i Sudan igen, som statsrådet också framförde. Människor i landets södra del gjorde uppror mot den dåvarande regeringen. Det är den svarta, huvudsakligen kristna, befolkningen som slåss för att slippa påtvingas den muslimska arabiskättade Khartoumregimens hårda politik. Av Sudans befolkning på ca 24 miljoner invånare är i dag ca 3 miljoner på flykt från kriget i södra Sudan. Kriget i Sudan är ett krig som har bedrivits av Khartoumregimen med svälten som vapen, vars brist på respekt för mänskliga rättigheter är ökänd. Massflykten beror på att varken regeringssidan eller det sudanesiska folkets befrielsearmé, SPLA, skonar civilbefolkningen. Gerillan, som kämpar mot den fanatiskt muslimska regimen i huvudstaden Khartoum, har splittrats. Situationen har förvärrats. Ett inbördeskrig har brutit ut, vilket också ministern pekade på. Herr talman! Situationen i södra Sudan är mycket förvirrande. Khartoumregimen spelar än med den ena gruppen, än med den andra. De inbördes striderna har varit förödande för befolkningen. Som vanligt är det civilbefolkningen, barnen och kvinnorna, som får lida. Svälten härjar svårt. I vissa områden finns inga barn under 5 år därför att alla har dött. Finns det någon plan eller några planer för Sveriges del att gå in och mera direkt påverka så att en fredsprocess kommer till stånd? Har man t.ex. agerat i FN? På vad sätt hjälper Sverige? Vilka planer finns för hjälp för att inte alla barn skall dö i Sudan? Hjälper vi t.ex. genom katastrofinsatser?
Herr talman! Margareta Viklund och jag är naturligtvis rörande överens om att det som har försiggått under så sällsamt många år i Sudan är det mest vedervärdiga som man kan tänka sig. Vi är säkert också helt överens om att detta är ett krig, en massaker, en terror som inte alls fått den uppmärksamhet i medierna som vore berättigat, om vi skall jämföra med hur andra konflikter och andra terrorhistorier lyfts fram. Africa Watch uppskattar antalet döda som en direkt eller indirekt följd av kriget till 1,3 miljoner människor. Precis som Margareta Viklund sade var det ett svårt och eländigt krig där mellan 1956 och 1972. Det var, som jag sade i mitt svar, ett försök att påtvinga de kristna grupperingarna i söder islam. Men det är alltså inte enbart detta som utgör grunden för den oro som nu finns. Dess värre -- och det sade också Margareta Viklund -- är grupperna i söder nu i luven på varandra och träter om både ett och annat. Jag kan försäkra att det görs insatser, men jag vill samtidigt stryka under att insatserna inte är lätta att göra, därför att osäkerheten är så stor och omfattande. Jag nämnde ungraren Biro, som var där som FN:s rapportör. Det skall sägas om honom att hans mission verkligen blev motarbetad på mer än ett sätt. Han kunde alltså inte uppfylla det uppdrag han hade.
Herr talman! Jag håller med ministern om att det har varit väldigt litet uppmärksamhet kring det som händer i Sudan. En av anledningarna till att jag väckt frågan är att jag önskade att kriget i Sudan uppmärksammades litet mer av massmedierna och i andra sammanhang. Jag tycker att det är bra att Sverige engagerar sig på inte bara ett sätt utan på olika sätt. Jag hoppas verkligen att man också mera direkt skall kunna gå in i hjälparbetet för att få ett slut på kriget, för att hjälpa och lindra nöden. Vad man, såvitt jag kan förstå, skulle önska sig där nere är fler observatörer och fler människor som kunde leva med folket på dess egen nivå, i dess egen miljö, för att kunna föra hem ett budskap om hur situationen verkligen är. Är det någonting som man skulle kunna arbeta för?
Herr talman! Som jag hann nämna innan min repliktid tog slut har MR-kommissionens särskilde rapportör Gaspar Biro verkligen mött motstånd och haft svårt att fullfölja sitt uppdrag. Därför har FN:s tredje utskott nu tagit fram ett resolutionsutkast. För övrigt återfinns Sverige bland förslagsställarna. I det resolutionsutkastet kritiseras Sudan skarpt för det sätt på vilket landet betedde sig och det sätt på vilket myndigheterna bemötte Biro när han gjorde besöket i Sudan. Det är således ganska komplicerat, för att inte säga omöjligt, att nu tänka sig att FN skulle kunna skicka över ytterligare observatörer. Vad vi får sätta en viss förhoppning till är det initiativ som jag också nämnde i mitt svar, det initiativ från IGADD som innebär att länderna runt om Sudan försöker komma till rätta med problemen och få parterna att komma till tals med varandra. Så långt har man dock ännu inte kommit.
Herr talman! Det tycker jag också är ett mycket bra förslag. Det är ett bra grepp, om man i landet själv kan reda ut den situation som har uppstått, med hjälp av grannländerna. Jag tycker att det är positivt att FN har tagit upp detta i tredje utskottet och att Sverige är en av förslagsställarna bakom resolutionen. På så sätt kanske frågan nu kan observeras mera och få en större tyngd i världssamfundet och olika länders regeringar och deras aktiviteter.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig på vilket sätt jag ämnar vidta fortsatta åtgärder inom ramen för det internationella samarbetet för att bekämpa den växande barnsexturismen. Jag vill till Margareta Viklund först säga, att det är med tillfredsställelse jag ser tillbaka på det år som gått sedan Rädda Barnen här i Sverige inledde sin kampanj mot barnsexturismen i Sydostasien. Arbetet har bedrivits inom ramen för den internationella kampanj som den enskilda organisationen ECPAT -- End Child Prostitution in Asian Tourism -- med säte i Bangkok har stått för. Den nära kopplingen mellan Rädda Barnen och ECPAT har nyligen ytterligare intensifierats genom att Rädda Barnen har invalts i ECPAT:s styrelse. Jag tror Margareta Viklund och jag är överens om att det engagemang som ägnats frågan här hemma redan har framtvingat viktiga resultat bl.a. i form av det nära samarbete som etablerats med myndigheterna i Thailand och Sri Lanka i frågan. Ännu återstår dock mycket att göra, vilket föranlett såväl Rädda Barnen som ECPAT att förlänga sina åtaganden på området med ett respektive tre år. Ett annat betydelsefullt resultat har varit tillsättandet av en sambandsman från Rikspolisstyrelsen med mandat att exklusivt ägna sig åt denna fråga på plats i Sydostasien såväl som här hemma i Sverige. Sambandsmannen i fråga, som jag personligen fick möjlighet att samtala med under ett besök i Bangkok den 18--19 november, uttryckte tillförsikt om möjligheterna framöver att mer effektivt bryta samröret från nordiska medborgares sida i denna vämjeliga handel med barn. Vad beträffar mitt eget engagemang i frågan, vill jag framhålla att jag även fortsättningsvis avser att aktivt driva frågan såväl här hemma som i mina nordiska kontakter och med representanter för de berörda syd och sydostasiatiska regeringarna. FN:s barnfond Unicef arbetar också aktivt med insatser för sexuellt utnyttjade barn. Sverige är här en aktiv partner, såväl vad gäller det normativa arbetet som genom ett stort ekonomiskt stöd till fonden. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen inlett förberedelser för en konkret biståndsinsats till stöd för de pågående ansträngningarna. Under besöket i Bangkok hade jag sålunda möjlighet att träffa O'Grady, tillika författare till den i Sverige uppmärksammade boken För nöjes skull. Jag fick då bekräftat för mig att finansieringsfrågan i samband med den beslutade treåriga förlängningen av ECPAT:s kampanj utgör ett veritabelt problem och hotar den fortsatta verksamheten. Mot den bakgrunden överlämnades en formell begäran om ett svenskt bidrag om ca 2 miljoner kronor för kalenderåret 1994. Jag meddelade Ron O'Grady att den svenska regeringen finner det angeläget att stödja denna typ av verksamhet och att SIDA inför mitt besök i Bangkok också givit ett positivt underhandsbesked om möjligheten av ett bidrag från MR/demokrati-anslaget för ändamålet. Om vi kan hitta rätt samarbetspartner och kanaler i övrigt, är det, enligt min mening, mycket angeläget att vi också fortsättningsvis har hög beredskap för stöd åt bekämpningen av barnsexturism såväl i Thailand som i andra länder.